Fru talman! Den här debatten har motiverats av de hårt vinklade politiska tolkningar som följt i spåren efter radiointervjun med Ericssons vd Lars Ramqvist. Jag vill slå fast att Sverige är en demokrati, och där kan alla delta i en öppen debatt. Därför är det naturligt att även ledande företrädare för svenska företag och svenskt näringsliv gör sin stämma hörd i det offentliga samtalet. Företagsledare har i likhet med fackliga eller andra organisationer intressen att bevaka. Ibland finner man då skäl att bedriva utåtriktat opinionsarbete; ibland är den lågmälda inofficiella dialogen mer fruktbar. Båda metoderna används. Från Centerpartiets sida hälsar vi debattinläggen välkomna. De ger också oss möjlighet att redovisa hur vi inriktar politiken på att skapa ett bra näringslivsklimat med stabila och långsiktiga spelregler för företagandet, både på nationell och på internationell nivå. Det är till förmån för medborgarna i hela landet. Kritik riktar vi bara när opinionsbildandet övergår i politiska kampanjer. Det är dessbättre mera sällsynt, men det har förekommit. Min erfarenhet är att hot eller uppmaningar om bojkott inte främjar samförstånd och samverkan för att lösa gemensamma problem, inte heller ett ofruktbart gräl om vem som bär skulden och ansvaret. Till några av dem som har deltagit i den här debatten vill jag säga: Sluta titta bakåt! Tänk framåt! Det är ett råd jag gärna bjuder på. Ekonomin internationaliseras alltmer, och Sverige är ett land med ett mycket stort internationellt beroende. Många svenska företag har en stor del av sin verksamhet utanför landets gränser. Det är inte bara ett problem utan också en tillgång. Det är ett sätt för svenska företag och svenska produkter att nå nya marknader i en alltmer internationaliserad ekonomi. Ibland förefaller det som om man förtränger att ekonomin och näringslivet har blivit mer internationaliserade. Ena dagen hyllas marknaden som den som vet bäst; andra dagen krävs ingripanden från regering och riksdag. Båda ytterlighetsståndpunkterna är lika fel. Vi lever inte i en kommandoekonomi, men vi kan skapa goda förutsättningar för företagande och fler jobb. Det är möjligt att en och annan förletts tro att elände och vedermödor är allenarådande för det svenska näringslivet. Så är ju ingalunda fallet. Men så har budskapet varit från en del politiska företrädare som de senaste åren bara ropat i kulisserna. Det är angeläget att Sverige kan visa på ett bra företagsklimat som främjar investeringar. För att vi skall kunna skapa ett framgångsrikt näringsliv behöver en rad villkor uppfyllas. Först och främst krävs sunda offentliga finanser. Därför kommer Centerpartiet att hålla fast vid en politik som ger lägre räntor, fortsatt låg inflation och starka offentliga finanser. Låg ränta och låg inflation är av avgörande betydelse för att investeringsviljan skall vara god. Dessutom behövs tillgång till kapital. Goda kommunikationer är också en viktig förutsättning. Sverige måste göras kortare, inte längre. Och för att inte svenska företag skall försvaga sin internationella konkurrenskraft behövs en ansvarsfull lönebildning. Företagsamheten skall också stimuleras med goda skattemässiga villkor, som i sin tur stimulerar sysselsättning och tillväxt. Dessutom är kompetent arbetskraft väl så viktigt som Europas lägsta bolagsskatt. Om några år kommer Sverige att ha fler högskoleutbildade än någonsin tidigare. 60 000 nya platser skapas vid högskolor och universitet, med ett rejält tillskott inte minst vid de mindre högskolorna. De blir motorer i den regionala utvecklingen och kommer att förse näringslivet med kompetent och välutbildad arbetskraft för att de bättre skall kunna möta den internationella konkurrensen. Ett flertal för näringslivet viktiga åtgärder har också vidtagits de senaste åren. Centern har medverkat till sänkta arbetsgivaravgifter med en inriktning som främst gynnar de mindre företagen, lättnader i dubbelbeskattning för onoterade bolag, skattelättnader för fåmansbolagen, återinförd kvittningsrätt som stimulerar nyföretagandet, miljardprogram för småföretagande osv. Dessutom har vi medverkat till modernisering och miljöanpassning av energisystemen. Därtill har arbetsrätten förenklats, med bl.a. möjlighet till tillfälliga anställningar och ökad möjlighet att förhandla lokalt. Företag som agerar och verkar på det internationella planet drar nytta av goda villkor för de företag som arbetar på hemmamarknaden. Vi vill nu gå vidare, utan att äventyra saneringsarbetet. Utrymmet för lägre skatter skall användas till att främja företagande och nya jobb. Centern kommer att medverka till att Sverige även fortsättningsvis skall vara ett bra land för företagen, såväl stora som små, såväl nationellt som internationellt verksamma.

Fru talman! Folkpartiet har begärt en debatt för att vi skall debattera villkoren för svenskt näringsliv med internationell verksamhet, dvs. för det näringsliv som har västvärldens lägsta bolagsskatter och som redovisat rekordvinster under de senaste åren. De stora exportbolagen har delat ut 31 miljarder i aktieutdelning 1996. Det är det näringsliv som har gjort miljardvinster på fallande kronkurser, som man själv har bidragit till genom att inte hämta hem sina exportvinster och omvandla dem från dollar till kronor. Det handlar om klimatet för näringslivet i ett land där det samlade börsvärdet var 11 % av BNP år 1980 men sedan har ökat till 100 % av BNP år 1996. Men vad är då den egentliga anledningen till debatten? Jo, enskilda företagsledare har sagt att skattetrycket är för högt i Sverige. Inte för företagen, det sade man inte, utan för löntagarna, i alla fall för dem som har höga inkomster. Man kräver inflytande över skattepolitiken. Man kräver politisk makt. Och Folkpartiet ställer lydigt upp och begär en särskild debatt. Att det svenska skatteläget generellt skulle vara ett hinder för t.ex. Ericsson att anställa civilingenjörer eller annan kvalificerad arbetskraft är nonsens. Det bevisas bl.a. av de låga löner som Ericsson betalar. Man behöver helt enkelt inte betala högre lön. Man kan undra hur andra grupper har det. Förra veckan redovisade LO en undersökning som visade att sju av tio tycker att löneskillnaderna i Sverige är för stora, att åtta av tio tycker att kvinnors löner är för låga. När får vi en särskild debatt om det? Lyssnar Folkpartiet bara på de manliga storföretagare som enligt svenska folket betalar ut de här orättvisa lönerna? När får vi i stället en debatt om hur klimatet ser ut för de arbetslösa i Sverige? Vad tycker Folkpartiet att vi skall göra åt Ericsson i Norrköping? Först kräver företaget samhällets resurser i nya utbildningslinjer och högskoleplatser för att sedan, när samhället ställer upp med servicen och tar kostnaden, hota att flytta för att produktionen trots allt inte är tillräckligt lönsam. Den är inte olönsam, men inte tillräckligt lönsam. 1 700 personer, många kvinnor, riskerar att förlora jobben. Vad är det för klimat? Sverige har konkurrenskraft. Vi har halkat efter när det gäller antalet högskoleutbildade. Men vad gör Folkpartiet och Moderaterna när vi försöker åtgärda det genom att inrätta särskilda NT-utbildningar? Jo, man röstar emot förslaget. Turligt nog för näringslivet finns det en annan majoritet i riksdagen. Vad gjorde Moderaterna när vi förde fram förslag om att satsa på de regionala högskolorna som en drivkraft för regionen och näringslivet? Man röstade emot, i vart fall i början. När vi för fram förslag om satsningar på en väl utbyggd offentlig sektor, infrastruktur m.m., som är en viktig del inte bara för människorna utan också för näringslivet, sparar Moderaterna och oftast även Folkpartiet. I stället vill man sänka skatterna, urholka arbetsrätten och öka löneskillnaderna, vilket leder till ett destruktivt samhälle med ökade samhällsklyftor och dåligt klimat för företagarna. Det finns en rad faktorer som talar för att näringsklimatet i Sverige är gott. Det handlar om fungerande infrastruktur, om hyfsad utbildningsstandard, om låga energipriser, om ett gynnsamt skatteklimat och om en produktivitetstillväxt som är bland de högsta inom OECD-området. Sverige har, trots sin ringa befolkningsmängd, utvecklat företag som Volvo, Electrolux, Ericsson, Pharmacia och ABB. De har alla växt och utvecklats. Men det har inte skett i Leijonborgs och Tobissons Sverige. Det har varit andra krafter som har stått för den miljön. Det vi i stället borde debattera i dag är hur vi genom politiska beslut kan styra företagen och vad vi skall använda produktivitetstillväxten till, så att man tar ett samhällsansvar. Det här handlar om jobben. Det gäller ett miljövänligt produktionssätt, det gäller att sprida produktionen regionalt, det gäller att omvandla övervinster till skatteintäkter för staten och det gäller att stärka demokratin och inflytandet i arbetslivet. Men det gäller också hur vi skall stimulera seriösa företag som investerar och små företag i etableringsskedet. Det vi borde diskutera är hur vi skall säkra löntagarinflytande över produktionen, t.ex. genom att ge fackliga organisationer förköpsrätt, så att exemplet Ericsson i Norrköping aldrig upprepas.

Fru talman! Lyssnare och tittare! Det är Folkpartiet av alla partier som har begärt den här debatten. Det beror akut på att några storföretag, som inte är svenska längre utan internationellt ägda, funderar på att flytta ut sina huvudkontor. Det är kul att Folkpartiet vill ha den debatten i dag. Det är ungefär som om Sverige inte hade varit med i EU. Det var ju då allt det här hemska skulle hända egentligen. Jag vet inte hur många folkpartister jag mötte i EU-debatten en gång i tiden: Anne Wibble, Hadar Cars, Lars Leijonborg någon gång och Maria Leissner. Då var hotet: Blir vi inte medlemmar i EU, då flyttar de. Nu flyttar de eventuellt i alla fall. Det hade alltså inte med EU att göra. Problemet för Sverige är egentligen inte dåligt företagsklimat. Företagsklimatet i Sverige är inte sämre än i andra länder. Det är litet annorlunda. På en del sätt är det bättre, och på andra sätt är det mindre bra. Så är det naturligtvis. Men det finns saker som skulle behöva förbättras högst avsevärt, och i stället för att tala om vad som har varit tänker jag presentera ett elvapunktsprogram för vad man borde göra - nu. För det första bör man slå fast att skatten på arbete är för hög. Socialdemokraternas skötebarn, arbetsgivaravgifterna, och de borgerligas skötebarn, de obligatoriska egenavgifterna, leder till att skatt och avgifter på arbete är oändligt höga, vilket knappast stimulerar arbete. Vi vill sänka skatt och avgifter på arbete med ca 20 miljarder kronor. Vi finansierar det genom att vi sänker arbetstiden, vilket gör att ungefär Vi sparar pengar på a-kassan och använder pengarna till att sänka skatten på arbete. Det är bra för Sverige - det är bra för alla. För det andra vill vi ta bort företagens ansvar för tredje och fjärde sjukskrivningsveckan. Det är märkligt att Centern, som alltid talar om att man är ett småföretagarparti i retoriken, accepterar en modell som gör det så svårt för små företag att anställa och behålla folk. Centern borde verkligen skämmas i den här frågan. För det tredje måste vi i Sverige tänka nytt. Vi måste tänka i sociala företag. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi stimulerar och underlättar för kvinnligt ägda företag. Det är alldeles för mycket manliga strukturer i näringslivet i dag. Jag tror att det finns en oerhört stor potential för kvinnligt företagande. För det fjärde har många invandrare som har kommit till Sverige erfarenhet av småföretagande, men man klarar inte av de regler som finns. De är svåra att begripa, och det erbjuds inte relevant utbildning och hjälp för invandrare att komma i gång med företagsamhet. Detta är en fullständig katastrof, jämfört med t.ex. USA. Självklart måste vi se möjligheterna i alla invandrare. För det femte behöver vi utveckla lärlingssystem. För det sjätte måste vi skapa möjligheter för innovatörer och uppfinnare att förverkliga sina drömmar med goda riskkapitalfonder. Det är nödvändigt. Alldeles för många goda idéer hamnar i andra länder, och det beror naturligtvis på det företagsklimat som hela tiden har stimulerat den gamla basindustrin och som ibland har legat som en död hand över nytänkande i Sverige. Det är fel. Vi behöver stimulera uppfinnare och underlätta för innovatörer. För det sjunde vill vi i Miljöpartiet att småföretag med högst tio anställda skall kunna undanta två anställda från reglerna om avskedande. Det är rimligt. Man kan inte ha samma regler för småföretag som för storföretag. Det finns ingen möjlighet. För det åttonde måste arbetsgivaravgifterna sänkas i stödområdet så att vi får hela landet att leva. Vi måste också se till att bygga ut en infrastruktur för informationsteknik. Det är orimligt att det skall kosta så mycket mer att starta IT-beroende företag i glesbygd än i storstadsområdena. Det skapar inte fler jobb. För det nionde vill vi miljöpartister ha en grön skatteväxling, dvs. sänka arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna ytterligare samtidigt som vi höjer andra skatter. Det stimulerar jobb. Ett av de stora strukturfelen i Sverige är nämligen att skatten på arbetstid är så hög att vi inte har råd med varandra. Det här måste vi förändra. En grön skatteväxling stimulerar teknisk utveckling och ger jobb. För det tionde måste byråkratin för småföretag förenklas. Det borde räcka med en eller två blanketter om man skall starta småföretag - det borde inte behövas mängder. Det är orimligt som det är i dag. För det elfte - och det kanske är det avgörande, som jag skall återkomma till mer i nästa inlägg - måste vi få en annan ägarstruktur. Vi kommer självklart att ha kvar storföretag, men vi måste också få företag som är självägda. Vi måste få ägare med ansikten. Vänstern kör mycket med staten och fonder som ägare; det är anonymt. Högern kör mycket med kapitalägda företag; det innebär anonyma ägare långt borta. Vi måste satsa på en social företagsamhet där företag är en del av en social verklighet. Vi måste satsa mer på kooperativa företag, företag som ägs av anställda. Jag skall återkomma till hur detta skulle kunna stimuleras. Vi i Miljöpartiet tror mer på människor än på stat eller kapital. Det är faktisk grön politik.

Fru talman! Jag tror faktiskt att Anders Sundström har skrämt upp många lyssnare och TV-tittare i dag. Jag tror att de tiotusentals medborgare som drabbats av arbetslöshet och som hotas av att drabbas av arbetslöshet skräms av att en regering och en näringsminister så konsekvent flyr verkligheten. Verkligheten är ju den att den öppna arbetslösheten ökar. Förra veckan var 8 922 personer fler öppet arbetslösa än samma vecka förra året. Också den totala arbetslösheten ökar. Förra veckan var 10 736 personer fler långtidsarbetslösa än samma vecka förra året. Och sedan regeringen Persson tillträdde har vi på ett år tappat 51 000 platser i sysselsättningen. Detta är verkligheten, och det är den verklighet som regeringen flyr ifrån. Sedan talar Sundström om långsiktiga beslut. Verkligheten är att vi väl aldrig har haft en regering som så präglats av ryckighet och hattighet, återställare och återställare av återställarna som den regering som Anders Sundström är medlem av. Dagens debatt, fru talman, handlar inte bara om företagsklimatet utan i högre grad om löntagarklimatet, dvs. vilket klimat som är nödvändigt att ha i vårt land - ett konkurrensutsatt land - för att löntagarna skall ha tillgång till arbetsplatser här hemma i Sverige nu och i framtiden. Det land som inte förmår identifiera och uppmuntra drivkrafterna till företagande, innovationer och utveckling kommer aldrig att lyckas i sina målsättningar för ekonomisk utveckling och låg arbetslöshet. Från Kristdemokraternas sida har vi lagt fram ett omfattande batteri med förslag som skulle få fart på tillväxt och företagande och därmed ge förutsättningar för nya jobb. Vi har budgetmässigt finansierat ett paket på 15 miljarder. Jag hinner nu bara nämna några av förslagen. För det första: sjuklöneperioden. Regeringens politik att låta arbetsgivarna betala de 28 första dagarna i sjukförsäkringen vittnar om stor brist på förståelse för företagares situation. Det blir inte fler företag eller fler jobb i Sverige med denna förlängda arbetsgivarperiod. Ändra er, Anders Sundström! Underlätta i stället för småföretagare att anställa fler! För det andra: den förtida momsinbetalningen. Regeringens politik att låta företagarna betala skatt till staten innan de själva har fått betalt för sina produkter är direkt förkastlig. Det blir inte fler företag eller fler jobb i Sverige om företagare måste betala till staten innan de själva har fått betalt. Ändra er! Avskaffa den förtida momsinbetalningen fullt ut! För det tredje: byråkratin för företagare. I Sverige finns drygt 3 400 lagar och förordningar samt över 10 000 myndighetsregler. Mycket talar för att en stor del av ett möjligt nyföretagande hindras av ett alltför omfattande regelverk, och regeringen har bara tillsatt nya utredningar om det här. Det blir inte fler företag eller fler jobb i Sverige om de byråkratiska hindren är så omfattande att enskilda personer inte kan sätta sig in i dem. Rensa upp i det här nu, Anders Sundström! Från vår sida har vi också förslag på hur ungdomar lättare skall komma in på arbetsmarknaden, hur beskattningen skall förändras för att underlätta företagande, hur investeringar skall stimuleras, hur anställningar skall underlättas och hur vi skall kunna sänka skatterna för löntagarna genom sänkta egenavgifter. Förslagen har funnits under lång tid, men regeringen vill inte ta till sig förslag som förbättrar villkoren för företagande och jobb i Sverige. Förklaringen till det kan vara väldigt enkel: regeringen och Anders Sundström förstår inte hur villkoren skall utformas för att få växtkraft, företagande och nya jobb. Fru talman! I de yttersta av dagar har regeringen nu sagt att man skall sänka skatten för utländska löntagare som tillfälligtvis arbetar i Sverige. Det innebär ändå ett indirekt erkännande av att kostnadsnivån är ett problem. Men vilken logisk slutsats drar regeringen vad gäller kostnadsnivån för de löntagare som arbetar permanent i Sverige? Och ännu mer intressant är vilka slutsatser regeringen drar av sitt resonemang om utländsk arbetskraft om vi överför frågeställningen på de arbetslösa: Vad skall regeringen göra för att sänka kostnadsnivån för att arbetslösa skall bli anställda? Jag måste slutligen fråga: Om det nu är så, som Anders Sundström säger, att Sverige har ett bra företagsklimat, varför bubblar inte vårt land av företagsamhet och entreprenörskap? Varför har vi fått nedgång i stället för uppgång sedan regeringen Persson och näringsminister Anders Sundström tillträdde?

Fru talman! Jag har nu lyssnat på den första rundan av inlägg, och jag tycker mig kunna urskilja några saker. Först och främst är det ett väldigt tydligt högerblock i Sverige, bestående av Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. De är övertygade om att det som de gjorde 1991-1994 är det som man skall fortsätta med. Det är, som tur är, en väldigt liten del av svenska folket som har den övertygelsen. Det är kanske det viktigaste beskedet till företagarna i Sverige: Det är inte den politiken som vi vill ha tillbaka 1998. Det är väldigt viktigt att konstatera det. Debatten skulle ju handla om företag med internationell verksamhet och företagsklimatet. Om man tittar på de internationella företag som är verksamma i Sverige finner man att Sverige kanske är det land i världen som har flest multinationella företag. Sverige kanske är det land som har lyckats attrahera storindustrin mer än något annat land i världen. Jag kan ta ett företag som Ericsson, som har 60 % av sin produktion och 3 % av sin försäljning i Sverige. Av det måste man väl dra en rimlig slutsats, nämligen att det trots allt, trots vad Leijonborg och Tobisson säger, är ganska bra att driva företag i Sverige. En del av världen finns ju utanför Sverige, och en del av verksamheten i dessa multinationella företag måste faktiskt också bedrivas utanför Sverige. När man lyssnar på t.ex. Ramqvist och Berggren när de kommenterar den här debatten säger de att de inte känner igen sig i den debatt som Leijonborg nu så gladeligt suger i sig och försöker hålla liv i. Och Peter Wallenberg säger att det inte finns några planer på att flytta - han är den störste industriledaren i Sverige. Lars Anell på Volvo säger att det är svårt att se några fördelar med att flytta. Affärstidningarna går en efter en igenom detta och kommer till samma slutsats. Egentligen behöver man inte springa ut och fråga så mycket, utan man kan bara fundera själv: Hur kan det komma sig att detta lilla land, som ligger rätt perifert i förhållande till befolkningarna i världen, har lyckats samla de största företagen just i Sverige? Det måste väl ändå finnas något samband mellan företagsklimat och att just Sverige har lyckats fånga alla dessa företag. Det borde vara så. Leijonborg sade att regeringen inte har några konkreta förslag. Men vi har massor av konkreta förslag. Vi har fått ordning på ekonomin. Vi har satsat 9 miljarder i skattesänkningar för småföretagen och 14 miljarder i kompetensförstärkning för de stora företagen. Vi satsar på ny teknik och ersättning av kärnkraften med nya alternativ. Vi skall satsa på det ekologiskt uthålliga. Vi har massor av förslag som vi satsar på. Man kan naturligtvis föra en diskussion om verklighetsbilden - det kan jag och Leijonborg hålla på med rätt länge. Jag kan citera Financial Times, som den 16 april skriver följande: "Många på finansmarknaderna oroar sig över att regeringens tuffa saneringsprogram kommer att tummas på när riksdagsvalet närmar sig. Men med lite kunskap om svensk nutidshistoria borde man istället oroa sig för motsatsen: att herr Åsbrink kommer att göra så lite för att vinna röster att landet istället väljer ett skattesänkarparti som är berett att lossa på tyglarna. Väljarna har gjort så förut, och varje gång lämnat åt socialdemokraterna att plocka upp skärvorna. Investerare måtte hoppas att historien inte upprepar sig ännu en gång." Låt oss slippa en låntagarregering en gång till!

Fru talman! När får vi en debatt om de arbetslösas situation? frågade Ingrid Burman. Vi för naturligtvis den debatten just nu. Det som ger dramatiken kring den här debatten är ju att mellan 700 000 och 1 miljon människor i det här landet står utanför arbetskraften. Det är därför som det är så enormt viktigt att tala just om företagens villkor. Jag kan urskilja ett tydligt högerblock, säger Anders Sundström. "Höger" är tydligen vi som tror på jobb genom företagande. Han har svårt med statistiken - det märks gång på gång. Han säger att det är mycket få som tror på den politiken. Enligt alla opinionsmätningar är det i varje fall långt långt fler än de som tror på den nuvarande regeringens politik. Sedan säger Anders Sundström att regeringen har massor av förslag, och så räknar han upp det man redan har gjort. Men det är ju inte några nya förslag. Jag trodde att Anders Sundström skulle vara så medial att han hade funderat ut att sättet att gripa initiativet i den här debatten hade varit att komma med något nytt i dag. Men ingenting sådant har vi hört. Anders Sundström säger att regeringen har sänkt skatterna med ett antal miljarder för företagen. Ja, men ni har ju höjt skatterna med 70 miljarder. Det var ju så den här mandatperioden började - glöm inte det! Socialdemokraterna hade för en tid sedan inbjudit företagare till en konferens i Sundsvall. Även ickepartimedlemmar fick komma, så det blev mellan 100 och 200 företagare. Jag undrar hur de känner sig när de nu hör Anders Sundström här och i andra sammanhang säga att vi har en exceptionellt god miljö för företag här i landet. Man har ju läst i tidningarna vad som hände den där helgen i Sundsvall. De ägnade hela helgen åt att vädja till Anders Sundström och hans kolleger: Avskaffa den förlängda sjuklöneperioden, eftersom den är en katastrof för våra möjligheter att anställa fler! Avskaffa de nya momsreglerna, då det är orimligt att vi skall betala moms till staten innan vi har fått den från våra kunder! Gör någonting åt de höga arbetsgivaravgifterna och åt arbetsrätten! Ingenting av det tycks ha tagit skruv hos regeringen. Jag vill återigen understryka att den här debatten egentligen inte har föranletts av att några företag planerar att flytta vissa funktioner. Under de tio dagar som debatten har pågått har ju ett antal verksamheter flyttats ut ur Sverige, bl.a. bredbandsteknik från Ericsson. Vi vet att verksamheter i Norrköping håller på att flytta till något annat land, osv. Det är ju den situationen som råder hela tiden och som borde förmå svenska politiker att lägga om kursen, att tänka nytt och att förstå, att om vi skall få flera sjuksköterskor, flera lärare och flera människor i barnomsorgen behöver vi en solid bas av företag. Det är inte fler skatter utan fler skattebetalare som det här landet behöver. Då är det första greppet som måste till att vi förbättrar klimatet för företagande, från de minsta till de största. Ni har alltid haft en dålig relation till de små företagen men varit på speaking terms med de stora. Det som tycks hända nu är att ni kraschar era relationer också med de stora. Detta är en katastrof för Sverige.

Fru talman! Man kan undra i vilket land Anders Sundström lever - i Sverige eller i Rosenbad, där det onekligen blir fler jobb, och man tycks vara till freds med tillvaron. Vi har ett gott företagsklimat, säger Sundström. Bra är vad det är, säger Persson, Östros, Tham och alla de andra. Näringsministerns inlägg i den här debatten visar att Socialdemokraterna saknar en genomtänkt näringspolitik. Utformningen av en sådan sköts ju på framtiden vid den extra partikongress som undvek de flesta andra ställningstaganden än att till partiledare välja Göran Persson. Den ekonomiska politiken är praktiskt taget helt inriktad på de offentliga finanserna. Staten skall ta in så höga skatter att det i framtiden blir ett permanent överskott. Extra bidrag skickas till kommuner och landsting, som förbjuds att använda dem till skattesänkningar. I stället skall kommunerna med bistånd av AMS bereda arbetslösa någon form av sysselsättning eller utbildning. Med den här uppläggningen får vi aldrig fart på Sverige. Anders Sundström verkar helt ha missat de krav på den ekonomiska politiken och näringspolitiken som den ökade internationaliseringen ställer. Jag kan inte tolka på annat sätt hans uttalande, som han ännu inte har tagit tillbaka, att Sverige har bland världens lägsta kapitalskatter. Sanningen är att Sverige har bland världens högsta kapitalskatter, som en följd av dubbelbeskattning, hög nominell reavinstskatt samt kombinationen av fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och arvs och gåvobeskattning. Men även humankapitalet beskattas hårt, med allehanda inkomst och löneskatter. Det är alltså det här problemet som den aktuella debatten handlar om. Anders Sundström har all anledning att hejda sin flykt från verkligheten och se sanningen i vitögat. Jag upprepar därför mitt recept för ett bättre företagsklimat: Sänk skatten, avreglera arbetsmarknaden, satsa på spetskompetens, använd kärnkraften, bygg ut transportsystemet, och delta fullt ut i det europeiska valutasamarbetet!

Fru talman! Alla vi ledamöter i riksdagen och alla som bor i det här landet har ett ansvar för att tala väl om landet. Vi borde tala om möjligheterna och det som är en styrka för Sverige som nation och en styrka för svenskt näringsliv. Verkligheten är betydligt mer positiv och mer nyanserad än den svartmålning som ibland präglar debatten om näringspolitiken. Sveriges näringslivs möjligheter är faktiskt betydligt bättre än vad som framgår av den beskrivning av problem som ibland framställs, inte minst nu senast av Lars Tobisson. Det finns skäl att vi hyfsar debatten, att vi för en mer nyanserad debatt om de möjligheter som ändå svenska företag har. Den här debatten skulle handla om villkoren i Sverige för företag med internationell verksamhet, men den har tenderat att bli en allmän ekonomisk och näringspolitisk debatt. Det finns ändå skäl att fråga sig hur villkoren ser ut för de företag som verkar internationellt. Vinstnivån är förhållandevis hög, aktiekursen har stigit, och de som befinner sig på den internationella marknaden hävdar sig också förhållandevis väl. Om det nu är så dåligt som en del försöker framställa det, förklara då varför aktiekursen stiger, varför Stockholms Fondbörs slår nya rekord och varför vinstnivån är hög! Det är flera faktorer som medverkar till detta, och jag tycker att det finns skäl för att lyfta fram dem. Vi har sundare statsfinanser. För några år sedan begärde man från svenskt näringsliv åtgärder för sundare statsfinanser. Statsfinanserna har nu blivit sundare, och det är en tillgång. Vi har låga räntor, och vi har låg inflation. Men vi måste också komma till rätta med ett antal saker. Dit hör lönebildningen. Vi skall också ha goda utbildningsmöjligheter. Avslutningsvis, fru talman, tycker jag att vi skall tala mer om svenska företags möjligheter och tala väl om det här landet i stället för att ägna oss åt svartmålning.

Fru talman! Jag tror att Lars Leijonborg har problem. Han har begärt en debatt om klimatet och villkoren för företag med internationell verksamhet. Det är den del av näringslivet som har den högsta produktivitetstillväxten i OECD-området, men trots det blir det inte några jobb av produktivitetstillväxten, utan det blir vinster, det blir aktieutdelningar. Då presenterar Lars Leijonborg tillsammans med borgerligheten receptet, som innebär lägre skatter, att få bort arbetsrätten och försämra villkoren, och han tror att detta leder till fler jobb. Det tror inte jag, och det är mot den bakgrunden som jag tror att den här debatten inte särskilt mycket berör de arbetslösa och de arbetslösas villkor. I stället hade det varit önskvärt att vi faktiskt hade talat mer om hur vi förbättrar kunskapsnivån och därmed konkurrenskraften för hela näringslivet. Vi borde tala om hur vi demokratiserar företagen och stärker de fackliga organisationerna, dvs. vi måste nu utveckla koncernfackliga rättigheter internationellt, så att inte företagen tillåts spela ut löntagarna mot varandra. Det är ju vad som sker t.ex. vid Ericsson i Norrköping, när man via utpressningspolitik hotar att flytta jobben. Det här, Anders Sundström, är en boll att fånga upp. Vad jag har hört i debatten är enbart borgerliga politikers enkla och kortsiktiga lösningar: Sänk skatten, försämra arbetsrätten och avveckla trygghetssystemen, så stannar nog företagen om de får bestämma villkoren! Det här, ärade herrar och meddebattörer, är bara att lägga sig platt för näringslivets krav. Det är inte att ta ett politiskt ansvar för hela landet.

Fru talman! Ingrid Burman talade om att det är farligt att sänka skatter. Jag tror tvärtom att det är viktigt att sänka en del skatter. Skatten på arbete måste sänkas. Det är fruktansvärt viktigt. Låt oss lägga skatter på andra saker i stället. Är det någon som har hört något i dag? Är det någon som har funderat över om man har kommit med några förslag, eller har man mest pratat om vem som var värst egentligen, om det var Feldt eller Carl Bildt eller någon annan? Jag har försökt lägga fram ett tiopunktsprogram på vad som väldigt konkret skulle kunna åtgärdas: Skatten på arbete måste sänkas. Vi måste satsa mer på kvinnligt företagande. Vi måste ta till vara den kraft och den erfarenhet av småföretagande som många invandrare har. Vi måste satsa på innovatörer och ge inte minst gröna innovatörer möjligheter att utveckla sina idéer. Framför allt måste vi få ett ägande som är synligt, ett ägande med ansikten. Den borgerliga idén, högeridén, är stora, kapitalägda företag, dvs. ett anonymt ägande. Vänsteridén är att staten eller stora fonder står som ägare, vilket också är anonymt. Jag tror att vi måste få fler självägda företag, där man ser ägarna i ansiktet och framför allt där ägarna har en del i en social verklighet. Därför är kooperativa företag viktiga. Vi går så långt att vi säger att när ett företag skall säljas, bör de anställda - jobbare, tjänstemän och lokal företagsledning - ha förköpsrätt till sitt företag. Stegvis kan vi får fler ägare på det sättet, och framför allt får vi sociala företag som är en del i en social verklighet. Det är avgörande. Det är ett grönt sätt att se på näringslivet. Företag är inget självändamål. Företag måste vara en del i verkligheten.

Fru talman! Anders Sundströms andra inlägg bekräftade dessvärre min bild av en regering på flykt från verkligheten, av att man inte förstår villkoren för företagande och för hur man skapar förutsättningar för fler jobb. Man förstår inte hur man skall skapa ett bra löntagarklimat. Det handlar ju om att skapa ett drivhusklimat närmast, ett riktigt växthus som är varmt och drivande för att få fram företag och därmed få folk i arbete. Det handlar om sjuklöneperioden. Det handlar om den förtida momsinbetalningen. Det handlar om byråkratin. Det handlar om en rad åtgärder som vi har presenterat från oppositionens sida. Gör något åt det här, Anders Sundström! Ett exempel på hur man kan få ett mildare företagsklimat inom den sektor som företaget Ericsson verkar i, kan vara att staten tillsammans med näringslivet avdelar särskilda resurser för att etablera kvalificerade utvecklings och produktionscentrum på elektronikområdet i exempelvis Norrköping. Det är den typen av projekt som är nödvändiga för att vår industri skall uppfatta statens intresse av att ha kvar och utveckla verksamhet i Sverige. Men frågan är om vi kan vänta oss en insats från regeringens och Anders Jag kommer ju själv från Norrköping, fru talman. Jag har mött dem som nu hotas av arbetslöshet på grund av uppsägningar på Ericsson. Jag har också sett hur Anders Sundströms partisekreterare har varit i Norrköping och uttalat sig och antytt att en lösning skulle kunna vara att vi började bojkotta de här telefonerna, Ericssons telefoner. Det var ett sorts svar på frågan om hur man skulle skapa ett bra företagsklimat för Ericsson. Jag vill bara fråga Anders Sundström: Är det det besked regeringen har? Skall vi nu börja antyda bojkott mot svenska produkter? Är det så vi får ett bra svenskt företagsklimat?

Fru talman! Jag vet inte om jag uppfattade Leijonborg rätt, men det kanske ändå var en liten reträtt när han var uppe senast i talarstolen. När jag läste Leijonborgs artikel i Dagens Nyheter, var det ingen tvekan om vilken bild Leijonborg målade upp. Det var att företagen nu lämnade Sverige i stor omfattning, och att Ericsson inte bara hotade med att flytta huvudkontoret utan hela företaget från Sverige. På något sätt bidrog Leijonborg - kanske naivt, jag vet inte - till att sprida en bild av Sverige, både i Sverige och utanför Sverige, där han egentligen svartmålade vårt land. Det kanske var en reträtt i det senaste anförandet. Kanske var det så. I så fall var det ju något positivt som Lars Leijonborg sade. Det här är något som Ericsson mycket tydligt har redovisat. Ramqvist har redovisat att han inte alls tycker att klimatet i Sverige är dåligt. Den andra frågan gäller vad vi gör och vad vi inte gör. Då måste man ju ändå skilja på stort och smått. Vi har under de här knappa tre åren jobbat med de stora frågorna, de stora frågorna om budget, räntor och inflation. Det har handlat om att se till att vi får kunnande, kompetens, forskning och allt det där. Det är de frågorna som är stora. Det är det som gör det möjligt att sedan faktiskt sätta sig ned och fråga: Kan vi förbättra sjukförsäkringen? Kan vi bygga den stadigare och bättre? Kan vi göra det möjligt att fördela kostnaderna för sjukförsäkringen på något annat sätt? Det är också detta som nu gör det möjligt att diskutera det utrymme vi skapar genom att vi får en statsbudget med ett överskott, Tobisson. En statsbudget med ett överskott är ju faktiskt den första förutsättningen för att diskutera om vi skall förändra, sänka, någon typ av skatt i Sverige. Så länge Tobisson styrde, var ju en sådan debatt fullständigt omöjlig i vårt land. Det största problemet vårt land då var ju att åka världen runt och låna pengar till att skriva ut de julklappar som Tobisson så gärna delade ut under den perioden. Det varnar Financial Times för att Sverige skall få uppleva om Tobisson skulle få chansen en gång till. Så ser det ut. Nu har vi också ett inflöde av investeringar till Sverige. Vi har flera utländska företag som väljer att lägga sin verksamhet i Sverige. Ni kan läsa om dem i tidningarna: Seka Optics i Hudiksvall, SM Cyklo i Karlskrona, Autonova i Uddevalla. Det är ett stort antal företag som nu faktiskt väljer att investera i Sverige, alltså utländska företag som väljer att investera i Sverige. Det är en helt ny och spännande bild som nu växer fram. Därför blir jag, det måste jag säga, bekymrad när jag hör Leijonborg. På något sätt saknar Leijonborg insikt om vad han var med om att åstadkomma 1991-1994. Jag hoppas verkligen att det svenska folket inte vill ha tillbaka den perioden med 50 000 konkurser, en halv miljon jobb som försvann och en låntagarregering i Sverige. Det hoppas jag att vi slipper.

Fru talman! Birger Schlaug sade tidigare att vi kan sänka skatterna med 20 miljarder kronor och finansiera det genom att arbeta mindre. Då föreslår jag att vi slutar arbeta. Då kan vi avskaffa skatterna helt och hållet. Så måste det ju rimligen vara enligt logiken. Anders Sundströms departement har ett organ som syftar till att locka hit investeringar. De lämnade en rapport till Anders Sundström för ett par månader sedan. Den var blå som en blåklint, och det kanske beror på att förslagen stämmer väl överens med vad Folkpartiet tycker: Förenkla arbetsrätten, sänk den personliga beskattningen, skapa mer långsiktiga villkor, minska osäkerheten kring energisystemet. Det är den typen av förändringar som måste till om företagsamheten skall få bra och stabila villkor här i landet. Jag hade hoppats att näringsministern skulle använda det här tillfället till att annonsera att man har tagit till sig de råd man har fått från sitt eget expertorgan, för det är tydligen omöjligt att ta till sig det vi från oppositionen säger. Men vi har inte fått några sådana besked. Anders Sundström har använt nästan all sin tid till att säga att allt är väl som det är. Men den verklighet som människorna upplever är ju att massvis med svenskar som vill arbeta inte får det. Grundorsaken till det är att villkoren för nya företag att starta och för existerande företag att expandera inte är tillräckligt bra. Detta är en ödesfråga för Sverige. Det är tragiskt om det blir partipolitisk konfrontation, för här skulle det behövas gemensamma tag för Sveriges skull.

Fru talman! Under den här regeringsperioden har antalet anställda i de små företagen ökat med ungefär 60 000. Det är en bra början. När vi tillträdde var klimatet vargavinter. I dag är det vår. Det är betydligt bättre. Det är varmare. Det finns litet större svängrum och litet större utrymme. Det utrymmet kan vi nu använda till att förbättra situationen för de arbetslösa. Det är de arbetslösa som har det svårast och som har burit den tyngsta bördan under dessa tre år. För att vi skall kunna få fram fler arbetstillfällen måste vi nu investera i de drivkrafter som har betydelse för att skapa jobb. Det handlar för det första om att satsa mer på utbildning och att genomföra det kunskapslyft där 200 000 platser tas fram för att förbättra och göra Sverige starkare och mer konkurrenskraftigt. Det handlar för det andra om att vi nu när vi har skapat oss detta utrymme, efter ett hårt och tufft arbete, skall se till att vi investerar det i den nya tekniken, att vi bygger det ekologiskt uthålliga samhället. Det handlar för det tredje om att göra Sverige mer internationellt, att svenska små företag kan jobba på en marknad som är mycket större än Sverige. Det handlar för det fjärde om att organisera samhället på ett sådant sätt att de lokala nätverken, de betydande klustren runt de regionala högskolor som vi nu investerar i och som kommer att betyda så mycket, får chansen att växa och förbättras. Det handlar om att göra villkoren för de små företagen mycket bättre. Och vi har efter tre års hårt arbete skaffat oss det utrymme som behövs för att faktiskt se till att vi går inte bara från den kalla vintern till vår utan också in i högsommarvärmen. Tack skall ni ha.

Fru talman! Vi har sett en dramatisk utveckling inom teleområdet under de senaste åren. Teletekniken håller på att förändra samhället på ett sätt som vi bara för några år sedan inte trodde var möjligt. Den tekniska utvecklingen har gått oerhört snabbt, och problemet är i dag snarast att få människor att ta till sig den nya tekniken och att lära sig utnyttja den på ett bra sätt. Sverige hade ett bra utgångsläge. Det svenska televerket var på sin tid tekniskt väl framme. Televerket har sedan bolagiserats och blivit Telia AB. De gamla monopolen har upphört, och Telia har därefter utvecklats på ett föredömligt sätt. Förändringen från affärsverk till aktiebolag, med allt vad det innebär av förändrad företagskultur, har genomförts på ett bra sätt, och Sverige är i dag väl framme på den nya avreglerade telemarknaden som nu genomförs i Europa. Det är värdefullt att det numera finns en stor enighet i denna kammare om en telepolitik som baseras på en fungerande marknad med konkurrensneutralitet mellan de olika operatörerna. De förändringar av telelagen som nu genomförs är därför bra och en bekräftelse på att Telia nu fungerar i sin nya roll. Men i denna nya avreglerade tillvaro finns det inte längre någon anledning att behålla Telia i statlig ägo. Statens roll skall vara att bestämma regelverket och att kontrollera marknadens funktion. Det görs genom Post och telestyrelsen. Själva ägandet bör däremot inte vara statligt. Misstanken om bristande neutralitet kommer alltid att finnas om staten uppträder som både aktör och kontrollör. Men det finns också andra anledningar att fundera över det statliga ägandet. För att kunna genomföra den teknikutveckling som behövs om Telia i framtiden skall kunna vara en ledande teleoperatör har bolaget i dag ett omfattande kapitalbehov. Det hade varit naturligt och lämpligt att utnyttja detta tillfälle för att nu skapa ett behövligt kapitaltillskott genom att börsintroducera bolaget. Men då slår de ideologiska bromsarna till. Regeringen kan inte tänka sig att genomföra en börsintroduktion, och några nya statliga pengar att satsa i bolaget finns inte. Vår statliga upplåning är redan tillräckligt stor. Så trots de förbättringar som den nya telelagen skapar lämnas Telia i ovisshet om hur kapitalbehovet skall kunna lösas, och därmed riskerar regeringen att bryta den positiva utveckling som bolaget har påbörjat. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna anser att detta är olyckligt. Det är vår uppfattning att tidpunkten för en börsintroduktion av Telia nu vore väl vald. Det vore lämpligt att nu påbörja en försäljning av det statligt ägda. Frågan om bolagets kapitalbehov skulle då lösas på ett elegant sätt. Detta är innebörden i vår reservation 1, som jag härmed yrkar bifall till. I den nya situation som råder, med flera olika telebolag, och där Telia fortfarande har en så betydande dominans genom sitt befintliga nät, är det viktigt att klara och entydiga regler gäller för de olika bolagens inbördes relationer. Det gäller tekniskt komplicerade frågor om samtrafiktaxor, tillgång till det s.k. accessnätet och även möjlighet för en abonnent att byta operatör med bibehållet telefonnummer, s.k. nummerportabilitet. Det ankommer på Post och telestyrelsen att utfärda de tekniska reglerna för hur dessa frågor skall lösas. Det är viktigt att så sker och att det sker på ett sådant sätt att trovärdigheten i den avreglerade marknaden består. Vi har fört fram dessa synpunkter i reservationerna 4 och 9, vilka jag dock för tids vinnande inte yrkar bifall till i dag.

Fru talman! Den nya informationstekniken har utvecklats mycket snabbt och mycket starkt under senare år. Och det finns anledning att anta att utvecklingstakten inte kommer att bli lägre under åren framöver. Den här utvecklingen har stor betydelse och ger nya förutsättningar för medborgarna i vårt land, för en rad olika samhällsområden och för snart sagt alla företag. Och framför allt gör det verksamheter och kontakter främst inom tjänstesektorn mycket mera oberoende av geografiska avstånd. Under senare år har vi därför också sett etablerade företag växa och nya företag komma till. En del av dessa, både stora och små, har dessutom sett möjligheterna i att etablera sig på mindre orter. Man har inte längre varit beroende av att finnas i en större stad med de större möjligheter detta tidigare inneburit. Telekommunikationerna och deras utveckling och utbyggnad är av avgörande betydelse i samhället på det här området. Utöver betydelsen för IT utvecklingen i allmänhet ger telekommunikationerna och teleföretagen också växtkraft åt hela samhällsekonomin genom skapandet av nya arbetstillfällen, ökad kompetensutveckling och ökad konkurrenskraft för svenska företag. Därför är det också särdeles viktigt för framtiden att de förutsättningar på teleområdet blir bra som skapas genom bl.a. de beslut som denna riksdag nu skall fatta. I regeringens proposition bygger man vidare på den telelag som antogs av riksdagen 1993, efter förslag från den dåvarande fyrpartiregeringen. Men regeringen framhåller behovet av att nu förtydliga de telepolitiska målen. Teletjänster skall tillhandahållas till rimliga priser och alla skall få tillgång till teletjänster på likvärdiga villkor, framhålls det bl.a. telelagens regler om tillståndsplikt kompletteras med regler om anmälningsplikt för alla operatörer. Reglerna om samtrafik skärps, och Post och telestyrelsen får en utökad tillsynsroll och ett tydligare ansvar som sektorsmyndighet. Från Centerpartiets sida vill vi i den här debatten främst fästa uppmärksamheten på vikten av en god och likvärdig service till enhetliga priser över hela landet. Där ser vi vissa brister i regeringens proposition och i det betänkande som riksdagen nu har att ta ställning till. Det som regeringen anger i propositionen låter väldigt bra, nämligen att väl fungerande telekommunikationer och ett brett utbud av teletjänster i hela landet är en nödvändig förutsättning för medborgarnas välfärd. Även vikten av goda betingelser för näringslivet framhålls, och det är självklart väldigt viktigt. Det är också positivt att det finns en betydande politisk samsyn om att bra telekommunikationer skall erbjudas i hela vårt land. När det kommer till konkreta ställningstaganden finns det dock brister i det förslag som majoriteten i trafikutskottet har ställt sig bakom. Jag vill här främst fästa uppmärksamheten på regeringens definition av begreppet samhällsomfattande tjänster - tjänster som skall kunna erbjudas i alla delar av vårt land - som präglas av en alltför låg ambitionsnivå. Enligt regeringen och utskottets majoritet skall dessa tjänster omfatta taltelefoni, överföring av telefaxmeddelanden och kommunikation med låghastighetsmodem. Den ambitionsnivån riskerar att konservera teletekniken på en alltför låg nivå i stora delar av landet. Förutsättningarna för att skapa rättvisa förhållanden över hela landet och för att uppnå regional balans försämras. Enligt Centerpartiets uppfattning finns det anledning att redan nu slå fast att den grundläggande teleservicen bör utvidgas till att omfatta i dag gängse nivå. Det innebär att överföringskapacitet för bildoch datakommunikation bör innefattas i begreppet samhällsomfattande tjänster. Det handlar om att se till att påskynda arbetet med att etablera en nationell bredbandsstruktur, där snabb och avancerad dataöverföring möjliggörs. Centerpartiet anser därutöver att man nu borde möjliggöra att ISDN-kapacitet eller motsvarande blir tillgänglig på lika villkor i hela landet genom enhetstaxa. Det skall inte vara olika kostnader för medborgaren eller företaget beroende på var i Sverige man bor. Nu nöjer sig utskottets majoritet med att säga att den fyra år gamla definitionen anses uppfylla konsumenternas basbehov. Det är en alltför passiv inställning, i synnerhet när det gäller ett område som präglas av en så snabb utvecklingstakt som just teleområdet gör. För att åstadkomma ett ökat utbud av nya tjänster och konkurrens om närsamtal är frågan om det s.k. accessnätet avgörande. Accessnätet kommer under den tid som kan överblickas att representera den enda möjligheten att förmedla olika teletjänster till landets teleabonnenter. Det är därför nödvändigt att åstadkomma en bättre balans vad gäller tillgång till accessnätet, för olika aktörer, så att abonnenterna får möjlighet att ta del av ett konkurrensutsatt utbud av tjänster. För att åstadkomma detta är det nödvändigt med en separat redovisning av accessnätet och en skyldighet för Telia att tillämpa samma villkor såväl gentemot konkurrerande operatörer som internt. Ytterligare en punkt i utskottets betänkande som det finns anledning att kommentera är frågan om att släppa fram geografiskt differentierade priser. Enligt vår mening kan besvärande regionala obalanser uppstå om Telia tillåts differentiera sina taxor geografiskt. Företag och enskilda i glesbebodda delar av vårt land kan därmed få betydande konkurrensnackdelar. Detta är särskilt allvarligt, eftersom företag på landsbygden är starkt beroende av en väl fungerande service och infrastruktur. För att telekommunikationerna skall kunna utnyttjas som en drivkraft för utveckling och välstånd i samhället krävs det att allas lika möjligheter värnas. Telias taxor bör därför även fortsättningsvis vara enhetliga. Fru talman! Med hänvisning till vad jag här har sagt yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 5 i trafikutskottets betänkande.

Fru talman! Vi i Folkpartiet är i huvudsak positivt inställda till innehållet i propositionen. Det är bra att regeringen nu tar de sista stegen på vägen mot en total avreglering av telemarknaden och jämställer Telia AB Teletrafiken är en viktig och alltmer betydande del av våra kommunikationer. Teknikutvecklingen på området går fort, och alltfler har tillgång till de nya tjänsterna. Vi liberaler vill skapa ett samhälle för människor, idéer och varor där det går att resa, förmedla och transportera snabbt och effektivt. Där är teletrafiken en viktig del. Väl utbyggda telekommunikationer är nödvändigt för att trygga näringsliv och sysselsättning i alla delar av landet. Goda teleförbindelser med utlandet är en förutsättning för våra ökande internationella kontakter. I våra glesbygdsområden betyder teletrafiken mycket för bygdens överlevnad och utveckling. Under senare år finns det många exempel på företag som flyttat sin telefonservice till glesbygden. Denna utveckling måste få fortsätta. Det är därför bra att propositionen tydligt anger att den avreglerade telemarknaden inte får innebära höjda taxor i glesbygden. Sänkta taxor i regioner med stor konkurrens skall inte kompenseras med höjningar i andra områden. För oss i Folkpartiet är ökad avreglering en viktig allmän princip i kommunikationspolitiken. Vi är övertygade om att de bästa och billigaste tjänsterna för den enskilde konsumenten skapas genom avreglering och konkurrens. På teleområdet har vi länge arbetat för en omfattande avreglering. I propositionen har regeringen nu gått så långt att det statliga Telia jämställs med övriga operatörer på marknaden. Detta är naturligtvis mycket positivt. Regeringens förslag, som även utskottet ställt sig bakom, har Folkpartiets fulla stöd. Jag skulle dock vilja ta upp ett orosmoln som finns på avregleringshimlen. Det gäller de idéer om en "återreglering" av statliga bolag som en partiledare som ingår i regeringsunderlaget för några månader sedan förde på tal. Uttalandet har främst rört Posten, men troligen avsågs även Telia. Det är därför som vi i vår motion yrkar att riksdagen bör uttala att någon återreglering av telemarknaden inte är aktuell. En återreglering skulle få förödande konsekvenser för telemarknaden i Sverige. Fru talman! Jag skulle också vilja ta upp frågan om Telia AB:s ägarstruktur i framtiden. Folkpartiet liberalernas principiella hållning till kommunala och landstingskommunala bolag är att de på sikt skall avvecklas eller säljas till privata intressen. Detta gäller i stor utsträckning också statliga bolag. Den bolagisering av statliga företag som ägde rum under den borgerliga regeringspolitiken syftade också till att förbereda företagen inför en framtida försäljning. Medborgarnas insyn är begränsad i offentliga bolag. Konkurrensen snedvrids. Därför bör sådana bolag som Telia, som verkar på en konkurrensutsatt marknad, privatiseras. Beträffande annan offentlig verksamhet som bedrivs i bolagsform bör det omprövas om den bör återgå till förvaltningsform. Telia AB verkar numera på en konkurrensmarknad. Samtidigt är Telia det dominerande företaget på teleområdet. Enligt Post och telestyrelsen hade Telia 1995 ca 91 % av den svenska telemarknaden. Telia kontrollerar de flesta telefonledningar, och Telia anser självt att telefonledningen i framtiden kommer att bli det viktigaste sättet att förmedla information. Telia äger också det största svenska kabel-TV-nätet. Mot den bakgrunden har Telias agerande en stor betydelse för det framtida svenska medieklimatet och förutsättningarna för informationsutbyte. Telias ställning har byggts upp genom en mycket lång period av monopol för Televerket. Detta monopol kritiserades under hela 80-talet av Folkpartiet. Det faktum att Telia nu kan agera med en stark finansiell grund, som bygger på tidigare riksdagsbeslut, gör det särskilt angeläget för riksdagen att ta ställning till frågan om en framtida utförsäljning av Telia AB. Fru talman! Folkpartiet har tidigare krävt att Telia skall sälja ut den del av verksamheten som rör mediefrågor. Vi föreslår nu att hela Telia säljs. Vi anser att det i dagens situation med en helt avreglerad telemarknad, med många stora aktörer och en snabbt ökande konkurrens inte finns några skäl kvar för att behålla Telia i statlig ägo. Därtill kommer Telias behov av riskkapital samt möjligheter att agera på den avreglerade marknaden. Riksdagen bör därför bemyndiga regeringen att sälja ut aktieinnehavet i Telia Därför yrkar jag bifall till reservation 1. Vi står förstås även bakom reservation 4 om samtrafik och 9 om nummerportabilitet, men för att spara kammarens tid yrkar jag inte bifall till dessa.

Fru talman! Från Vänsterpartiets sida har vi vissa kritiska synpunkter på den nya telelagstiftningen. Jag skall kort beröra dem. Bl.a. skriver man i betänkandet på s. 19: "I ett internationellt perspektiv är telefonipriserna i Sverige bland världens lägsta. Sverige är även världens telefontätaste land vad gäller tillgången till telefoner och ligger också i topp när det gäller antalet abonnemang för mobiltelefoni." Den första fråga man måste ställa sig är: Finns det ett samband mellan låga taxor, låga priser och en hög abonnemangstäthet vad gäller både vanliga telefontjänster och mobiltelefontjänster? Kommer man att kunna fortsätta att bibehålla denna höga täthet när det gäller telefoni och mobiltelefoni framöver med den nya telelagstiftningen? Det ställer jag mig litet tveksam till bl.a. därför att man talar om möjligheter att differentiera priserna geografiskt. Det kommer att innebära för många, framför allt i glesbygden, att det blir svårt att etablera sig. Det gäller främst småföretagare. Det är alltså en motsägelsefull handling man företar. Vi har nyss hört en näringspolitisk debatt. Företags och infrastruktursatsningar kom man också in på även om debatten skulle handla om helt andra saker. Det är ett led i den här utvecklingen. Om man ena gången talar man om att vi skall ha ett land där förutsättningarna är lika i hela landet, måste också sådana här tjänster vara tillgängliga för alla till lika priser. Framför allt talar man om att tillväxten skapas genom små och medelstora företag. Frågan är: Var skall de etablera sig? Är det fortfarande i storstadsregionerna så att vi får en utglesning? Kommer man i den situationen att det blir dyrare med telefontjänster och även andra tjänster i glesbygd, kommer man att få en storstadskoncentration. Samtidigt satsar vi från riksdagen av regionalpolitiska skäl miljontals kronor på att man skall etablera sig ute i landet. Vi har bl.a. länsanslagen och transportstöd för att ge småföretagen och människorna lika villkor oavsett var man bor i landet. Nu säger man att det är okej att ha skilda priser när det gäller telefoni. Man skulle kunna säga som så att den ena handen inte vet vad den andra gör. Detta har vi framfört kritik mot och sagt att det blir konsekvensen av den nya lagen där man tillåter differentierade taxor i landet. En annan sak som man talar om är den fantastiska satsningen för att få en gemensam telelagstiftning och gemensamt regelverk med EU. Frågan måste vara: Vilket regelverk? Det finns inget gemensamt regelverk i EU-länderna. Man trodde att det skulle gå, och regeringen har förutsatt att vi skall ha en gemensam lagstiftning med EU. Detta kommer inte till stånd. Det finns länder i Europa, bl.a. Frankrike, Spanien och Portugal, som säger nej till en gemensam tele och postlagstiftning och som fått undantag till år 2003. Här skall vi gå före och släppa någonting som vi har varit duktiga på och där vi varit ledande, som man skriver i betänkandet. Hur kan man vara ledande om man skall anpassa sig till någon annan? Då kan man inte vara ledande. Då har man gått in i någonting som är gemensamt, och då är man inte ledande. Ledande kan man bara vara om man står utanför och kan driva frågorna framåt. Det här har regeringen varit väldigt dålig på. Man har fört en inkonsekvent politik. Här i Sveriges riksdag har vi haft andra idéer. Regeringens representanter från ministerhåll och statssekreterarhåll har varit ute i Europa och kritiserat andra länder för att man inte gått så långt som vi har varit på väg att göra, fastän vi i verkligheten inte gjort någonting. Detta är att komma med dubbla budskap. Varför skall det finnas skillnader när det gäller telefoni och post? Konkurrensverket säger i dag nej till att Posten skall få ha regionala skillnader i fråga om porto. Men inom telefoni tillåter man regionala skillnader. Var finns logiken? Finns det ingen principiell likhet? Jag vill inte ha det svaret att det är skillnad mellan ett brev och en telefon, för det vet jag. Men det måste finnas något logiskt sammanhang. Konkurrensverket säger å ena sidan att man inte får ha regionala skillnader, och vi vill ha en lagstiftning som innebär att vi kan ha skillnader. Var finns logiken? Sedan vill jag kort beröra en reservation som vi har till detta betänkande om depositionsavgifter när människor vill skaffa telefon. Det finns olika kriterier. Man kan t.ex. inte ha en betalningsanmärkning. Har man en sådan tillkommer en depositionsavgift på 5 000 kr. Den kan Telia behålla under ett års tid. Det skulle vara intressant att veta, inte bara hur länge Telia kan behålla pengarna, utan också hur länge betalningsanmärkningen står kvar. Är det också ett år eller två, tre, fyra eller fem år? Jag har fått höra att har man t.ex. fått parkeringsböter och inte betalat i tid och vill ha telefon får man nej från Telia, om man inte deponerar 5 000 kr. Jag tycker att det är missgynna människor i ett samhälle där de blir mer beroende av innehav av telefon. Även andra tjänster än telefonsamtal får man i dag via telenätet. Dessa kommer en del människor att undantas ifrån om de inte har möjligheter att eventuellt låna 5 000 kr, som ju är stora pengar för många människor i det klimat som vi har beträffande arbete och sysselsättning. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 2 under mom. 1 och reservation 5 under mom. 8. Jag står givetvis bakom även andra reservationer som bär mitt namn i detta betänkande.

Fru talman! Miljöpartiet har haft en positiv inställning till utvecklingen på telekommunikationsområdet. Priserna har sjunkit och nya arbetstillfällen har uppstått, dels inom sektorn, dels tack vare sektorns expansion när det gäller nya tjänster. Det har också vuxit fram en mångfald av tjänster som inte bara gynnat väldigt specifika verksamheter utan som kommit en majoritet av människor till del. Det är vår bedömning att konkurrensen och mångfalden har varit bra för det stora flertalet. Som vi tidigare många gånger har sagt har vi inget ideologiskt principiellt motstånd mot avreglering och konkurrens. Vi tror att det kan vara positivt inom vissa verksamheter samtidigt som det kan vara katastrofalt inom andra. Det beror på vilken karaktär som verksamheten har. Men det beror också på hur man i de politiska besluten följer upp avregleringarna. Det har varit problematiskt att följa upp en väldigt snabb utveckling med adekvat lagstiftning. Men det beslut som vi i dag skall fatta är enligt min och Miljöpartiets uppfattning ett steg i rätt riktning för att nå en marknad med bra konkurrens utan att det hela utmynnar i hämningslösa profitjakter från oseriösa operatörer som drabbar konsumenter på ett negativt sätt, framför allt då konsumenter som inte är så ekonomiskt eller socialt starka. Under den tid som vi har varit med och diskuterat kring telelagstiftningen har vi betonat framför allt tre hänsyn: hänsyn till glesbygdsbor, hänsyn till funktionshindrades behov och hänsyn till att konsumenternas kunskaper riskerar att bli alldeles för begränsade i förhållande till operatörerna. I och med att Post och telestyrelsen nu blir tillsynsmyndighet och får ett övergripande ansvar tror vi att konsumentens skydd stärks och att skyddet för de mindre operatörerna på marknaden gentemot de större stärks. Lagstiftningen har, som föreslås i betänkandet, skrivningar som skyddar glesbygdsbor från negativ diskriminering. Med tanke på olika tjänsters utbredning kan vi känna oss relativt lugna när det gäller glesbygdsbefolkningen. Vi tror att enhetliga taxor måste utredas mera innan man kan besluta om sådana, gärna efter det att mer erfarenhet har ackumulerats - vi befinner oss just nu i ett inledningsskede. Det är t.ex. inte omöjligt att enhetliga taxor bromsar upp en fallande prisutveckling och minskar antalet operatörer. Det skall vara möjligt att konkurrera med priset, men det skall i enlighet med lagförslaget inte vara möjligt att diskriminera glesbygdsbor. Tydligare än så här är det nog svårt att få det. Begreppet "rimliga priser" kan vara luddigt, men om Post och telestyrelsen nogsamt följer upp sitt ansvar kan det ändå vara ett starkt skydd för konsumenterna i glesbygden. Då är min fråga till Centern om man menar att det inte skall vara någon priskonkurrens. På vilket sätt skulle detta gynna konsumenter i glesbygden? När det gäller konsumenternas intressen är det förstås andra perspektiv som är nog så intressanta. Det gäller t.ex. produktbeskrivning, konsumentens kunskap för att kunna välja mellan olika tjänster och konsumentens möjlighet att bevisa om man har tagit en tjänst i anspråk eller inte. Under de senaste årens tvister har det varit ganska komplicerat att utreda vem som är skyldig att betala. Det har ju visat sig att det finns ett behov av att förtydliga konsumentens ställning på telemarknaden. I och med att man inom den europeiska unionen utarbetar ett särskilt konsumentperspektiv inom olika områden finns det också en poäng med att utarbeta en särskild konsumentlagstiftning och ett särskilt konsumentskydd i telelagen. Enligt vår uppfattning bör detta belysas tydligare. Det finns tyvärr ingenting, vare sig i propositionen eller betänkandet, som tar fasta på just dessa perspektiv trots att de är så viktiga. Jag kan nämna som exempel att Telia av en händelse fakturerade många abonnenter dubbelt för Internetabonnemang. Det var då väldigt svårt för dessa konsumenter att bevisa att de inte hade dubbla abonnemang. Det är det andra perspektivet som vi hoppas kommer att beaktas framöver. Vi är också medvetna om att den här lagstiftningen i vissa avseenden är en färskvara. Man behöver följa upp marknaden, samtidigt som Post och telestyrelsen bör få möjlighet att följa upp sitt ansvar. När det gäller funktionshindrades behov vill vi bara beklaga att regeringen har låst sig vid en avtalslösning och inte tillstyrkt förslaget om ansvars och finansieringsprincipen. De argument som regeringen och utskottets majoritet har anfört för att avstyrka förslaget är inte tillräckligt starka. Det anförs bl.a. att man inte vill peka ut vissa grupper i begreppet samhällsomfattande tjänster och därmed inte heller velat ha en lagstiftning som skyddar funktionshindrade. Men det blir snarare problem om man har särlösningar och avtalslösningar för en grupp människor och inte bakar in detta i en generell lagstiftning. Det vore annars en positiv utveckling, eftersom operatörerna då tvingas att ta ett ekonomiskt ansvar som förhoppningsvis skulle leda till en bättre utveckling när det gäller produktutveckling. Det skulle också bli en press på operatörerna att tillhandahålla de bästa möjliga tjänsterna till en rimlig kostnad. Nu får vi inte den situationen. Risken är att man kommer att följa efter på andra områden och att operatörer och producenter kommer att fråntas ansvaret att tillhandahålla tjänster i framtiden. Det gäller framför allt utvecklingen av nya tjänster för funktionshindrade. Det kan också uppstå en gisslansituation. Det finns ingenting som säger att svensk ekonom bara är på väg uppåt. Vi kan lika gärna råka ut för en ny omsvängning om några år. Det kan också bli en skiftning i det politiska klimatet, vilket gör att det blir ett sämre skydd för dessa grupper från statens sida. Det betyder att om den statsfinansiella situationen inte tillåter ett fullt ekonomiskt ansvarstagande från staten för funktionshindrade kommer de helt enkelt att få rätta munnen efter matsäcken. Så skall vi inte ha det. Vi tycker att det skulle skapa en väldigt ojämlik situation. Det har också anförts att det skulle bli ett byråkratiskt krångel och att man skulle behöva att skapa en helt ny myndighet om ansvars och finansieringsprincipen tillämpades. Man ifrågasätter också om företagen själva skulle ha ansvaret att själva utveckla tjänster och att de skulle ikläda sig något slags myndighetsroll. Det tycker vi också är ett felaktigt argument. Det är ju snarare så att Post och telestyrelsen inte förlorar insyns och tillsynsmöjligheten bara för att man väljer en annan finansieringslösning. Den funktionen skulle mycket väl kunna ligga inom Post och telestyrelsens område. Det väl ingenting som skall ses som negativt om operatörerna själva tog på sig ansvaret för att utveckla och förbättra tjänster för funktionshindrade. Jag vill verkligen beklaga att regeringen och utskottet inte tillstyrkt förslaget. Jag vill också poängtera att de största handikapporganisationerna står bakom detta förslag, som också var Handikapputredningens förslag till finansieringslösning. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man inte har följt de största och framför allt de mest kunniga gruppernas åsikter om hur detta bör lösas. Jag är övertygad om att de flesta ledamöter i trafikutskottet har fått ett utskick från HSO där man förordar ansvars och finansieringsprincipen. Tyvärr kan jag inte vara med när ni förklarar för dessa organisationer varför ni inte valde den lösningen. Men ni kan kanske göra ett försök och förklara för mig i dag. När det gäller samtrafik tycker jag att lagstiftningen ger ett bra skydd. Lagstiftningen medger inte att man får ta ut för höga priser av andra operatörer som vill ha tillgång till näten. Post och telestyrelsen kan också till skillnad från tidigare gå in och agera i en tvist. Det finns också en skyldighet för de större operatörerna att tillhandahålla tillgänglighet till näten. De dominerande operatörerna har också en skyldighet att ha en kostnadsredovisning för kostnader för samtrafik. Detta innebär en väsentlig skärpning i regleringen om samtrafik som kommer att skydda de flesta operatörer mot de dominerande operatörernas för höga priser. Det är också positivt att en solidarisk finansieringsmodell kan övervägas om kostnaderna för Telia blir för höga när det gäller att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Vi vill inte säga att det är en låg ambitionsnivå när det gäller begreppet samhällsomfattande tjänster. Det är en flexibel ambitionsnivå som ligger ganska bra i tiden med den utveckling som vi kan se. Slutligen vill jag säg några ord om försäljningen av Telia. Miljöpartiet har ännu inte fullt ut tagit ställning till detta. Men vi kan säga så mycket som att vi ser med tveksamhet på den del som är affärsutvecklande och den mediemarknad som Telia har gått in på. Jag vill här rikta en hälsning till kulturminister Marita Ulvskog som har uttalat sig i dessa frågor och be att hon står på sig. Hon bör se till att dominerande teleoperatörer inte får ett negativt inflytande på medieutbudet. Sedan måste vi också ifrågasätta om det är bättre att ett företag som Telia, som nästan har en monopolliknande ställning, är i privat ägo än i statlig ägo. Jag är inte helt säker på att det privata ägandet är till fördel för konsumenterna i det här sammanhanget. Jag vill slutligen yrka bifall till reservation nr 8, men vi står givetvis bakom alla våra reservationer.
Herr talman! Jag är inte helt säker på att Elisa Abascal Reyes fråga är alldeles klar. Hon funderade över om Centern inte tycker att man skall få konkurrera med priset. Det är klart att olika aktörer skall få konkurrera med priset. Men vad vi är fundersamma över är om man skall ha en geografisk differentiering, så att det skall vara billigare på lokalmarknaden i en storstad än vad det är i t.ex. Lycksele eller Ystad. Vi tycker att det är ett samhällsansvar att skapa likvärdiga förutsättningar för medborgare och företag på olika håll i landet. Sedan är det också viktigt vad man har för utbud av teletjänster. Jag tycker också att det är ett samhällsansvar att kunna säkra en god kvalitet på utbudet av teletjänster i hela landet. Men i vår reservation när det t.ex. gäller att särskilja Telias redovisning av accessnätet understryker vi att det är viktigt att ge olika aktörer chansen att vara med och konkurrera på telemarknaden. Det är självklart.
Herr talman! Såsom lagstiftningen är utformad skall det alltså inte vara tillåtet att diskriminera glesbygdsbor, och det är det som vi tycker är det väsentliga. Om man sedan kan sänka priserna för andra konsumenter är det givetvis en fördel som jag tycker att man inte bör blockera. Givetvis är vi inte odelat negativa till enhetliga priser och till en större geografisk likhet även när det gäller likvärdiga tjänster. Men lagstiftningen säger att konsumenterna skall ha likvärdiga villkor när det gäller teletjänster. Vi har en reservation där vi tycker att detta bör utredas ytterligare. Men vi tror att det kan vara negativt och framför allt att det kan dämpa en utveckling mot sjunkande priser inom vissa områden, vilket inte gagnar någon om man redan nu lagstiftar om enhetliga priser.

Herr talman! Vi är bäst i världen på telekommunikationsområdet. Vi har ett väl fungerande telenät i hela landet. Vi har mycket låga avgifter för telefoni. Vi har flest mobiltelefoner. Vi är de största användarna av IT och vi tar till vara den nya tekniken så att utbyggnadstakten är enorm, för att hela tiden ge konsumenter och företag allt bättre möjligheter att kommunicera elektroniskt och telemässigt. Det är möjligt att det finns ett och annat land som är bättre i något delmoment, men i det stora hela kan man säga att Sverige ligger i världsklass inom tele och IT Tack vare väl fungerande telekommunikationer har vi stora fördelar och förutsättningar när det gäller att förverkliga informationssamhället. Den nya tekniken gör att tele och IT-frågorna blir omdanande för hela samhället - gränserna suddas ut, både de rent geografiska och även de tidigare gränserna mellan telefon, data, TV, tryck och information. Utvecklingen mot informationssamhället påverkar såväl arbetslivet som levnadsmönstret och de demokratiska värdena. Vi får ökad insyn och möjlighet till delaktighet. Men om vi nu är så himla bra, varför skall vi då göra om telelagen redan efter fyra år? Jo, dels finns det ju ingenting som är så bra att det inte går att göra bättre, dels är utvecklingen mycket snabb inom detta område. Den tekniska utvecklingen, som jag nämnde, liksom internationaliseringen och den förändrade marknaden gör att vi nu antar en ny lag i dag. Men just för att utvecklingen i denna framtidsbransch går så snabbt kommer vi att få återkomma till riksdagen relativt snart igen. Det är alltså fråga om en färskvara. Även i den nya lagen kommer de övergripande telepolitiska målen att vara att enskilda och myndigheter i landets olika delar skall ha tillgång till effektiva telekommunikationer. De skall bidra till en regional balans och vara öppna och flexibla. De skall också bidra till ett effektivt resursutnyttjande i samhället, främja samverkan mellan operatörer och bidra till att skapa nya, kostnadseffektiva och högkvalitativa teletjänster. Var och en skall ha möjlighet att till ett rimligt pris, från sin stadigvarande bostad eller sitt fasta verksamhetsställe, utnyttja telefonitjänst inom ett allmänt tillgängligt nät. Alla skall få tillgång till teletjänster på likvärdiga villkor, vilket innebär att särskild tonvikt läggs på att grupper i samhället med särskilda behov skall ha tillgång till teletjänster. Telekommunikationerna skall vara uthålliga och tillgängliga under kriser och krig. De telepolitiska målen har ett tydligt konsumentperspektiv. En viktig del av konsumentintresset är att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens. Därför skall konkurrensen även fortsättningsvis vara ett viktigt medel för att uppnå de telepolitiska målen. Konkurrensens roll är dels att bidra till mångfald och valfrihet för användarna, dels att skapa kostnadseffektivitet. Men vi måste följa utvecklingen mycket noga. Därför skall Post och telestyrelsen i högre grad än tidigare fungera som en sektorsmyndighet på teleområdet, med de samordningsuppgifter, utredningsuppgifter och rapporteringsskyldigheter som det för med sig. Post och telestyrelsen skall ha ett övergripande ansvar för att telemarknaden fungerar effektivt ur både konsument och konkurrensperspektiv. Myndigheten ges därför vidgade befogenheter på ett antal punkter. Bl.a. skall Post och telestyrelsen på begäran av en part vid tvister enligt lag meddela beslut om vilka villkor som gäller för samtrafik. Därigenom kan vi också följa prisutvecklingen och den regionala balansen. Tillhandahållandet av telefonitjänsten skall ske till ett rimligt pris. Bedömningen av vad som skall anses vara ett rimligt pris bör utgå från ett konsumentperspektiv. Vid bedömning av prisets rimlighet bör även hänsyn tas till kostnaden för tillhandahållandet av dessa tjänster. Om den tekniska utvecklingen leder till att kostnaderna sänks bör också priserna för tjänsterna sänkas. Investeringar i infrastruktur och tjänster, som är mer sofistikerade tjänster än telefonitjänst, skall inte räknas in i eller påverka priset för själva telefonitjänsten. Vi ger nu också möjlighet att sänka priserna i regioner där konkurrensen är hård. Det leder till att den nuvarande utvecklingen med sjunkande priser får en extra skjuts så att priserna kan sänkas ytterligare. Vi tillåter en viss geografisk spridning av priset, så att Telia får möjlighet att möta konkurrensen. Detta är viktigt, eftersom Telia nu jämförs med de övriga operatörerna. Men sänkningen av taxorna i vissa regioner skall inte kompenseras genom höjningar i andra regioner. Stora prisvariationer mellan regioner eller mellan likvärdiga tjänster accepteras inte. De samhällsomfattande tjänsterna måste fortlöpande anpassas till den tekniska utvecklingen. Det är klart att man kan tänka sig att även datakommunikation med högre hastigheter bör omfattas av de samhällsomfattande tjänsterna. Om man har den uppfattningen är man radikal och häftig. I samband med utvidgningen är det viktigt att valet av tjänster som skall ingå i de samhällsomfattande tjänsterna baseras på en bred efterfrågan. Annars riskerar hushåll och andra användare att få betala för tjänster som de inte vill ha och inte efterfrågar. Det är helt enkelt litet för tidigt att slå fast hur de samhällsomfattande tjänsterna skall utvidgas. Och som jag sade tidigare: Vi har anledning att återkomma. Det har framförts synpunkter på att Telias accessnät alternativt Telias hela nät bör avskiljas för att motverka Telias dominerande ställning, skapa större öppenhet i beräkningarna av kostnader och för att stärka konkurrensen på marknaden. Detta vore dock olyckligt, och det har inte prövats i något av de europeiska bolag som utgör konkurrenter till Telia. Inte heller har tanken beaktats att de svenska konkurrenterna till Telia skulle göra motsvarande. Telia skulle förlora stordriftsfördelar, och om Telia tvingas till ett avskiljande skulle bolaget försvagas, vilket skulle minska möjligheterna till en god service för allmänheten. Telias accessnät bör därför inte avskiljas fysiskt. Däremot bör vi ställa krav på den dominerande operatören att redovisa viss del av verksamheten avskilt från annan verksamhet för att öka insynen i och kontrollen av denna dominerande operatör. Jag vill än en gång betona vad vi menar med en väl fungerande marknad. Det är inte en krass marknadsekonomi där djungelns lag råder och den starke styr, utan en väl fungerande marknad är när vi kan ta hänsyn till de sociala och regionalpolitiska målen. Det är därför vi behöver en bra och genomtänkt telepolitik, och inte vill släppa allt fritt. Det är därför vi är så noga med att utmejsla en bra samtrafik och hitta bra kostnadsredovisningar.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
Herr talman! Vi i Sverige är bäst när det gäller telefoni - det håller jag med om. Men att vi skulle vara bäst när det gäller IT-frågor anser jag inte. Där är det inte så väl beställt. Det kan byggas ut mycket mer. Det gäller framför allt skolornas möjligheter och tillgång till IT. Detta är något vi har försökt att satsa på i Sverige, men jag håller definitivt inte med om att vi är världsbäst. Det är en felaktigt uppgift som Monica Green lämnar. Jag ställde en fråga angående Post och telestyrelsen och Konkurrensverket: Vad är det för skillnad, när Posten inte kan få ha olika regioner utan enligt Konkurrensverket måste ha hela Sverige som ett upptagsområde? Sverige betraktas alltså som en enda marknad. Monica Green säger att Telia har möjligheten att utveckla stordriftsfördelar och att verket har en dominerande ställning. Det är helt rätt - det håller jag med om. Men vad är skillnaden, när Konkurrensverket säger att man inom postverksamheten inte får göra så och att det strider mot konkurrenslagen? Man säger att den dominerande ställning som Telia har innebär att verket också kan ha differentierade taxor för telefoni. Då talar man om regionala skillnader i taxesystemet. Men för postverksamheten går detta alltså inte. Vad är skillnaden? Båda sakerna är infrastruktur, oavsett om det gäller post eller telekommunikationer. Den här frågan måste man på ett eller annat sätt kunna svara på. Glesbygdsverket säger i sitt remissvar till propositionen att detta kommer att få konsekvenser för glesbygden. Det har det inte alls tagits hänsyn till i propositionen.
Herr talman! Även Konkurrensverket skall följa lagen. Om vi beslutar om den här lagen i dag kommer verket att följa den. Det är det som är den stora skillnaden: Man följer lagen. Vi socialdemokrater tycker att man helt enkelt skall kunna möta konkurrensen. Karl-Erik Persson tar upp frågan om att detta är likadana infrastrukturer. Det är möjligt att man kan jämställa dessa två saker, även om den ena är en vikande marknad och den andra en uppåtgående. Det finns andra infrastrukturer där man faktiskt tillåter olika priser, t.ex. flyg. Vi i Socialdemokraterna säger inte att vi måste ha enhetspriser överallt, utan man får möta konkurrensen där den finns. Men i betänkandet poängteras mycket noggrant att det inte får bli stora prisvariationer, och PTS ges stora muskler för att kunna följa prisutvecklingen.
Herr talman! Det är helt självklart att man har olika taxor på olika saker. Men här betraktas Sverige som en hel marknad när det gäller posten - det är litet knepigt att blanda in flyget i den här situationen eftersom flyget har helt andra villkor än post och telefoni - och när det gäller telefoni betraktas det inte som en enda marknad. Man har alltså olika syn på detta. Ställningen är alltså litet knepig. Jag förstår att lagen skall följas, men det hela blir litet tvivelaktigt när det gäller Konkurrensverket, som har den ena biten av detta. Verket har sagt nej till posten, som är dominerande på marknaden. I det här fallet säger verket kanske ja, eller så har man ingenting att säga eftersom det kanske strider mot det som blir lagstiftat. Jag har inte sett vad Konkurrensverket säger i den här frågan. Glesbygdsverket har sagt att detta kommer att få konsekvenser för bl.a. glesbygdsborna. Det har man inte heller tagit någon som helst hänsyn till, utan man bara kör på. Här satsar vi miljontals kronor på att upprätthålla en bra service i hela landet för bl.a. befolkning och småföretagare ute i glesbygden, medan man nu är ute och ser till att prisbilden kan bli helt annorlunda. Man säger att det inte får bli för stora skillnader. Ja, allting är ju relativt, Monica Green. Det som är en stor skillnad för en kanske inte betraktas som någon stor skillnad för någon annan.
Herr talman! Vi har anledning att återkomma till de här frågorna eftersom vi bl.a. genom Post och telestyrelsen har möjlighet att följa prisutvecklingen. Om man känner att något blir fel kan man alltså återkomma. I betänkandet säger vi socialdemokrater att vi inte accepterar alltför stora prisvariationer. Vi vill stödja små företag i glesbygden, och vi tror att möjligheten att sänka priset på vissa områden också ger en extra skjuts till att sänka priserna i hela landet.
Herr talman! I mitt anförande tog jag upp frågan om Telias ägarstruktur. Jag hörde dock inget i Monica Greens anförande om varför det behövs ett statligt ägande av Telia AB. Jag undrar alltså vilka fördelar det enligt Socialdemokraterna ger att Telia AB är statligt ägt. Från Folkpartiets sida föreslår vi att det säljs ut.
Herr talman! Huruvida vi skall sälja ut matsilvret eller inte har vi anledning att återkomma till. Nu diskuterar vi telepolitik. Näringspolitiken kommer vi till vid ett annat tillfälle.
Herr talman! Jag kommer tillbaka till den fråga som Lennart Fremling tog upp. Monica Green konstaterade i början att vi i Sverige är bäst i världen i telesammanhang. Det kan kanske vara så, men hon går helt förbi frågan om hur vi skall förbli bäst i världen. Det är inte bara en ren utförsäljning som Lennart Fremling tar upp, utan det är faktiskt fråga om ett behövligt kapitaltillskott till Telia som är ganska akut. Förut har det presenterats en lösning med att man skulle börsintroducera företaget och med en nyemission kunna få ett rätt stort kapitaltillskott till Telia. Det finns gott om riskvilligt kapital i dag som skulle kunna fylla den funktionen. Detta lämnas helt vid sidan om denna proposition, och det berörs över huvud taget inte i debatten. Socialdemokraterna laborerar fortfarande med ett bevarat fullständigt statligt ägande. Jag ställer frågan igen till Monica Green: Varför har det plötsligt blivit så väldigt viktigt att Telia skall vara fullständigt statligt ägt? Detta är ju en gammal statssocialistisk uppfattning, som socialdemokratin i andra sammanhang inte längre säger sig stå bakom. Varför har detta blivit så väldigt viktigt just för Telia?
Herr talman! Som sagt tänker jag inte gå in på näringspolitiken här i dag. Jag återkommer gärna till den vid ett annat tillfälle, men i dag vill jag gärna prata om de telepolitiska målen och om vår telepolitik i Sverige, som faktiskt är väldigt bra.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att det finns rätt mycket telepolitik i frågan om staten skall vara helägare av telebolaget eller om man skall ha en fullständig konkurrens på området. Den uppfattning som regeringen nu företräder är ju värdig Karl-Erik Persson, men regeringen har ju inte förut sagt att man står bakom den.
Herr talman! Jag tror på vår telepolitik. Jag tycker att vi i den nya lagen slår fast hur vi med konkurrensens hjälp skall fortsätta att få en låg prisutveckling. Vi slår också fast att vi skall ha en god regionalpolitisk inriktning och att priserna inte får öka i glesbygd. Jag tycker att vi har en bra telepolitik. Låt oss gå vidare och diskutera näringspolitiken vid ett annat tillfälle!

Herr talman! Det här betänkandet handlar alltså om enskilda vägar och om att de i framtiden skall regleras genom en lag, nämligen anläggningslagen. I likhet med den utredning som föregick lagförslaget anser vi att det är tveksamt om de tvångsupplåtelser som anläggningslagen innehåller är förenliga med grundlagen. Vi vill därför utreda den frågan. I övrigt tycker vi att stämman och inte styrelsen skall besluta om ändring av andelstal. Herr talman! Till vår stora tillfredsställelse har utskottet ställt sig enigt bakom vårt förslag om att fastighetsägaren bör tillerkännas ersättning för andel i överskott vid utträde ur samfällighet. Därmed återstår för min del bara att yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Den här förändringen är framför allt av teknisk natur. Den innebär egentligen inga stora förändringar i sak. Man förenklar bara systemet så att man fortsättningsvis använder anläggningslagen när man bildar vägsamfälligheter. Moderaterna har två reservationer. Den ena gäller frågan om detta stämmer överens med grundlagen. Den utredning som Moderaterna åberopar gör den bedömningen att den här typen av anläggningar fyller ett sådant syfte och ett sådant behov ur allmänt intresse att den är förenlig med grundlagen. I lagen finns det ju också ett särskilt skydd mot expropriation och liknande tvångsingripanden i de fall en sådan anläggning inte skulle anses tillgodose angelägna allmänna intressen. Utskottsmajoriteten delar helt och hållet regeringens bedömning att det inte finns någon anledning att göra en särskild prövning om anläggningslagens grundlagsenlighet i det här fallet. Den andra reservationen handlar om huruvida det är föreningsstämman eller styrelsen som skall ta ställning till ett förändrat andelstal. Det får faktiskt bara förekomma i de fall där det handlar om en rent administrativ förändring som föreningen utför och där regelverket och de bestämmelser som finns skall följas. Vi anser inte att det har någon som helst praktisk betydelse om det är föreningsstämman eller styrelsen som gör den ändringen. Jag är ändå övertygad om att man i de flesta föreningar kommer att presentera detta på stämman. Det finns ju ingen anledning att göra något annat. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på de båda reservationerna.

Herr talman! Vi behandlar i dag den skrivelse som regeringen lagt fram med anledning av den hot och riskutredning som tillsattes 1992. Det skedde inte minst som en följd av att det kalla kriget då på några få år från slutet av 80-talet förpassats till historiens skräpkammare. Framtidseuforin tog sig ju t.o.m. sådana uttryck som att historien skulle vara död. Nu kunde man på allvar ta sig an den alltmer ökade sårbarheten i det moderna samhället. Man kunde börja ägna sig åt det som i allt väsentligt helt felaktigt kallats de nya hoten, men som i själva verket funnits ganska länge, nämligen de hot som överskuggats av det kalla krigets och inte minst kärnvapenhotets apokalyptiska domedagsprofetior. Detta var och är synnerligen välkommet, även om eurforin, inte minst mot bakgrund av den ohyggliga utvecklingen i det forna Jugoslavien, fått ge plats för en tyvärr grym men verkligare verklighetsuppfattning. Det kommer förhoppningsvis inte att leda till att de s.k. icke-militära hoten mot vårt samhälles sårbarhet åter tappar i uppmärksamhet. Frågor som rör fredstida hot mot liv och säkerhet för de människor som bor i vårt land måste ägnas stor uppmärksamhet. Herr talman! Hot och riskutredningen var i mer än ett avseende en produkt av ett yrvaket tidigt 90-tal. I ett avseende, som visserligen tonats ned i regeringens skrivelse och i försvarsutskottets betänkande, är detta särskilt påtagligt. I bästa fall tillkom den bara som följd av de domedagsprofetior som normalt föregår ett sekelskifte. Karl Marx inledde Kommunistiska manifestet med de berömda orden om spöket som vandrar runt i Europa och skrämmer dess makthavare. Det spöke som likhet med andra vandringssägner vandrat runt i Europa sedan tidigt 80-tal och skrämt människor och makthavare är hotet om en massinvasion av mer eller mindre s.k. riktiga flyktingar. Det var ingen tillfällighet att Hot och riskutredningens första delbetänkande handlade om hotet av att 50 000, 200 000 eller en halv miljon massflyktingar skulle anlända till vårt land. Skräckscenarierna om en ständigt växande flyktinginvasion har visat sig helt felaktiga. För det första har flyktinginvandringen på ett förvånansvärt sätt varit tämligen konstant sedan tidigt 80-tal. Den har förvisso fluktuerat kraftig från ett år till ett annat i olika västeuropeiska länder, även i Sverige. Men det har berott på att Västeuropas stater efter bästa förmåga skyfflat runt flyktingarna mellan sig. Sammantaget har det rört sig om ett i stort sett lika antal varje år. Vi hade visserligen en tillfällig invandringstopp runt 1990 som en följd av järnridåns fall. Den har sedan länge försvunnit. Därtill kom en topp runt Jugoslavien. Den har som bekant också försvunnit. Ingen av dessa toppar innebar några som helst hot mot våra länders säkerhet. De kan framför allt inte tas som intäkt för de skräckscenarier som började utvecklas redan i början av 80-talet. Då var begrepp som glasnost och perestrojka helt okända. Men när Hotoch riskutredningen inledde sitt arbete var dessa vandringssägner förvisso på nästan var mans läppar, också i vårt land. I regeringens skrivelse handlar det i samtliga andra fall om hot och risker som sätter vårt lands invånares liv och säkerhet på spel. Det torde ingen med bästa vilja i världen kunna hävda skulle gälla vid en plötslig ankomst även av ett mycket stort antal flyktingar. Frågor som t.ex. gäller terrorism och allvarlig smitta kan inte heller tas om intäkt för att utmåla en tänkt massflyktssituation som ett hot mot vårt samhälle. De behandlas ju utförligt och separat i regeringens skrivelse. Att ett stort antal flyktingar som anländer till vårt land i fredstid redan i sig som företeelse skulle innebära ett hot mot vårt samhälle är en myt. Det skulle förvisso kunna innebära stora administrativa och praktiska påfrestningar för myndigheterna. Inte minst våra invandringsmyndigheter har ju redan tidigare visat prov på mycket låga stresströsklar. Däremot har våra kommuner visat en vida mer robust krishanteringsförmåga, varför det är riktigt att, som regeringen hävdar, i sådana fall låta dem ta ansvaret för det praktiska omhändertagandet. Men något hot mot vårt samhälle är det inte. Men låt oss också granska själva förutsättningen. Hot och riskutredningens scenarier om upp till en halv miljon massflyktingar under en rimligtvis förhållandevis kort tid är i sig rena fantasier. Hänvisningar till vad som hänt i t.ex. centrala Afrika kan måhända uppfattas som plausibla, men saknar all praktisk relevans för vårt land. Redan vårt lands geografiska läge, samt de logistiska krav som skulle ställas för att på kort tid kunna transportera en halv miljon flyktingar eller ens ett par hundra tusen till t.ex. Gotland, borde kunna säga varje matematiskt grundutbildad person att det rör sig just om mytbildning. Herr talman! Nu invänder säkert den förutseende att jag överdriver. Det handlar bara om yttersta tänkta krisfall. Varför uppröras över rent teoretiska exempel? Låt oss fantisera också över det otänkbara. Herr talman! För bara några veckor sedan betraktade vi alla i nattmörkret med mer eller mindre pirrande fantasi kometen Hale-bops rörelse över natthimlen. Kometer är ett annat fenomen som ofta satt människors fantasi i rörelse, inte sällan rent skräckbetonat. De har faktiskt varit på väg, och de har även under vår jords existens av och till drabbat den. Men inte tror vi väl egentligen att en komet skulle slå ned just i vårt land? Det har dock skett under historiens gång. Vad spekulerar Hot och riskutredningen, regeringens skrivelse och utskottets betänkande om när det gäller kometers framfart? Absolut ingenting - och väl är kanske det. Att spekulera i vandringssägner och massflyktssituationer utan mer verklighetsförankring än störtande kometer är i bästa fall naivt. Jag väljer att tro det. Men det kan också sättas in i mönstret av de skräckscenarier som fått Europa att sedan början av 1980-talet föra en alltmer flyktingfientlig politik. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 6.

Herr talman! Jag yrkar också bifall till reservation 6. Lennart Rhodin har argumenterat för den. Jag finner ingen anledning att upprepa argumenten, även om jag kanske inte skulle ha tryckt så mycket på kometfrågan. Däremot noterar jag med tillfredsställelse referensen till Karl Marx och det kommunistiska manifestet. Jag är i stort sett nöjd med betänkandet, speciellt ett avsnitt som gäller identifiering av fartyg med s.k. Vad är transpondrar? Det är teknisk utrustning som gör det möjligt att identifiera fartyg och veta deras position. Motståndet mot sådan teknisk utrustning är alls icke av ekonomisk eller teknisk art. Det är billig utrustning. Den är tillförlitlig och väl prövad i flygtrafik. Motståndet grundas på grumliga föreställningar om havens frihet. I vissa fall kan det möjligen finnas argument för att man skall kunna uppträda dolt, för att man icke vid varje tillfälle skall behöva uppge sin position. Mot detta får vi ställa de fördelar som en sådan här utrustning skulle ge. Det egentliga motståndet kan nog närmast karakteriseras som ett döljande av kriminell verksamhet, t.ex. oljeutsläpp. Den skrivning som betänkandet har i det här stycket betraktar jag som ett stöd för att vi äntligen skall få en lösning när det gäller den här frågan, och den markering som utskottet gör visar att riksdagen kommer att ha en fortsatt uppmärksamhet kring frågan. Det internationella arbetet tror jag härmed kommer att från åtminstone Sveriges sida kunna bedrivas med större kraft än hittills. Det har sagts mycket i denna fråga, och det har gjorts förbluffande litet. Men jag är som sagt var nöjd med skrivningen.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 3 och 5. Jag är glad över att vi har fått till stånd ett betänkande och en debatt i dag om sårbarheten i samhället. Det välkomnar jag. Jag är också glad över att försvarsministern är med i kammaren under denna debatt. När detta är sagt måste jag ändå konstatera att regeringens proposition, som låg till grund för betänkandet, var ganska så mager. Det har utskottet också konstaterat när det gäller t.ex. ledningsprinciper och transport av farligt gods. Därför kräver utskottet åtgärder från regeringen i de här frågorna. Det enda förslag som regeringen i propositionen vill att riksdagen skall ta ställning till är att "åtgärder skall vidtas för att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred". Det är naturligtvis svårt att inte hålla med regeringen om detta. Men det räcker inte med en hög beredskap om något händer. Hög beredskap skall vi ha, inte minst mot bakgrund av de översvämningar som inträffat i norr under den senaste tiden. Men det krävs aktiva åtgärder för att bygga bort sårbarheten. Vi vet ju att samhället är sårbart. Miljöpartiet anser att sårbarheten är ett symtom på fundamentala problem i samhällsutvecklingen. Man kan göra en jämförelse med symtom i medicinska sammanhang. Problem kan lösas antingen genom att man behandlar anledningen till symtomen - alltså roten till det onda - eller genom att man enbart behandlar själva symtomen. Det är ett faktum att vi i dagens samhälle inte har nått längre än till att sätta plåster på de sår som uppstår. Ett exempel på detta är att det finns tillräckliga bevis på att vårt samhälle är sårbart. Rapporter produceras i en ständigt flödande ström, arbetsgrupper tillsätts och löften om att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle som skall råda bot på detta ställs ut. Ändå rullar utvecklingen på i samma gamla traditionella riktning. Vi tar små steg och skrapar på ytan. Det är inte många politiker och beslutsfattare som motsätter sig att målet är ett robust uthålligt samhälle, i alla fall definitionsmässigt. Innehållsmässigt är det förmodligen inte så. Ändå kan vi enas om att målet är ett uthålligt samhälle. Det beror på att det knappast är någon som kan föreställa sig de stora konsekvenser det skulle få. Knappast någon kan föreställa sig vilka åtgärder som skulle krävas för att ändra vårt tänkesätt och vårt samhälle så att det blir robust, mindre sårbart och ekologiskt uthålligt. Miljöpartiet anser att sårbarhetsbegreppet är kopplat till risk och risktagande. Samhällets sårbarhet har ju ofta ökat genom att vi har underlåtit att analysera konsekvenserna av olika verksamheter. Vi har helt enkelt tagit okalkylerade risker. Kärnkraften är ett konkret exempel på detta. Det var först i samband med reaktorolyckorna i Harrisburg och Tjernobyl som världens länder på allvar insåg hur sårbar kärnkraften var. Sedan har vi tyvärr inte tagit konsekvenserna av det. Det som kanske är viktigast för att förstå samhällets sårbarhetsproblem är att se kopplingen mellan centralism och storskaliga system å ena sidan och sårbarhet å andra sidan. Det är en koppling som allmänt erkänns i ord. Men de flesta beslut, liksom samhällsutvecklingen i allmänhet, går i rakt motsatt riktning. Det saknas i dag effektiva instrument för att kontinuerligt belysa de sårbarhetsproblem som växer i takt med samhällets centralisering och i takt med att samhället blir mer och mer komplext. Herr talman! Vad borde då göras? Innan beslut fattas på olika nivåer måste vi ta in sårbarhetsperspektivet. De åtgärder för att minska sårbarheten och miljöpåverkan som man kan vidta redan på planerings och genomförandestadiet av t.ex. olika projekt blir framför allt bättre men också billigare, inte minst på sikt. Ett konkret krav som Miljöpartiet driver är att plan och bygglagen skall ses över i syfte att stärka sårbarhetsaspekterna i den. Det gäller att få in sårbarhetsaspekterna i tid, innan investeringen, byggnationen eller vad det nu är man vill göra är gjord. För att lyckas med detta måste det till en ökad medvetenhet och en ökad kunskap hos befolkning och beslutsfattare. Ett viktigt steg för att uppnå detta är att man aktivt arbetar med ungdomar för att öka medvetandet om sårbarheten i samhället och om vad man kan göra åt den. Utskottet är i sitt betänkande delvis inne på detta men håller fortfarande fast vid att att vad som skall läras ut är hur man skall agera i olika krissituationer. Också det är viktigt, men vi måste även lära ut hur sårbarhet förebyggs. När det gäller massflykt av asyl och hjälpsökande till Sverige motionerade Miljöpartiet om att detta inte skall betraktas som en svår påfrestning som det bör finnas en särskilt god beredskap mot. Självklart skulle en katastrofsituation av något slag som skulle få till följd att många människor sökte skydd eller asyl i Sverige vara en påfrestning på de myndigheter som har att ta hand om en sådan situation, men den skulle absolut inte vara ett hot mot eller en risk för samhället. Jag tycker att det är en väldigt viktig principiell skillnad. Det spelar ingen roll om det är en enda person eller 100 000 personer som söker sig till Sverige. Det är absolut inte något hot mot vårt samhälle. Detta har också Lennart Rohdin utvecklat, och jag kan instämma i mycket av det som han sade. Detta är något som tre partier har enats om, och jag är intresserad av att höra Socialdemokraternas och Centerns resonemang om detta. Radioaktiv strålning utgör ett av de största hoten mot livsförutsättningarna på jorden. Försvarsberedningen har i en rapport pekat ut drift och förekomst av kärnkraftverk som ett säkerhetspolitiskt hot, både med tanke på miljö och med tanke på sårbarhet. Regeringen skriver i propositionen, liksom också utskottet gör, att vi skall ha en god beredskap för att möta nedfall av radioaktiva ämnen. Enligt min mening bör detta vidgas till att gälla spridning av radioaktiva ämnen. Det är naturligtvis inte bara risk för att radioaktiva utsläpp i luften kan leda till nedfall, utan det finns t.ex. också aktuella oroshärdar i form av kärnavfall som ligger och läcker till hav och land i vårt närområde. Det kan bl.a. gälla ubåtar på Ishavets botten. Det är då spridning som man skall diskutera. Utskottet skriver faktiskt att man utgår från att regeringen skall tolka det så. Jag undrar därför varför man inte kunde ställa sig upp bakom Miljöpartiets yrkande om att skriva spridning i stället för nedfall. Mina frågor när vi nu har försvarsministern i kammaren blir: Hur tolkar försvarsministern detta? Är det fråga om spridning generellt, eller skall vi bara ha en beredskap för att möta nedfall? När riksdagen för något år sedan behandlade IT propositionen framhöll en enig riksdag att säkerhetsoch sårbarhetsfrågorna borde uppmärksammas tydligare. Man sade att regeringen borde återkomma med en samlad strategi på detta område. Vi kan konstatera att en sådan samlad strategi saknas. Jag hittade den varken i försvarsbeslutspropositionen i vintras eller i den sårbarhetsproposition som behandlas i detta betänkande. Regeringen anmälde förra året att den ämnade tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att bl.a. följa utvecklingen av hot och risker inom informationskrigföring. Det framstod som om det skulle vara en grupp som enbart sysslar med dessa frågor. Men i sårbarhetspropositionen skriver regeringen att informationskrigföring faller väl inom ramen för det som arbetsgruppen för samverkan kring forskning angående nya hot och risker skall göra. Jag tycker att detta är anmärkningsvärt med tanke på att riksdagen ansåg att det var helt otillräckligt att tillsätta en arbetsgrupp. Vad riksdagen efterlyste i sitt beslut var en samlad strategi och en mer samlad och samordnad ledning av IT-säkerhetsfrågorna. Enligt min mening är tillsättandet av en arbetsgrupp inte en samlad strategi. Anser försvarsministern att så är fallet? Slutligen, herr talman, anser Miljöpartiet att några av de viktigaste steg som måste tas för att skapa ett robust och ekologiskt hållbart samhälle, som därigenom blir mindre sårbart, är en decentralisering för högre självtillit, skärpta lagar för att motverka miljöförstöring, ekonomiska styrmedel för att skapa förutsättningar för att växla in samhället i en hållbar riktning samt åstadkommande av en ökad medvetenhet hos befolkning och beslutsfattare. Det är de viktigaste fundament som vi kan bidra med men som jag saknar i försvarsutskottets betänkande och definitivt också i regeringens proposition. Det är fråga om konkreta förslag för att uppnå resultat. Jag anser att det är en utmaning för oss gemensamt här att få nästa generation att se sårbarhetsaspekterna som ett naturligt inslag i samhällsbygget. Om vi kan uppnå detta genom ökad information, en attitydförändring och förbättrad insikt, som leder till ökad handling på området, kan vi tjäna mycket på detta, inte minst på sikt.

Herr talman! Detta betänkande har sitt ursprung bl.a. i en kristdemokratisk motion från våren 1992 inför 1992 års försvarsbeslut. I den anförde vi: "beredskapsåtgärderna måste så långt möjligt integreras som en naturlig del av samhällets fredstida utveckling" med tanke på det moderna samhällets sårbarhet. Eftersom vårt samhälles förmåga att möta störningar av olika slag är en angelägenhet för oss alla, föreslog vi en grundlig utredning om samhällets sårbarhet. Försvarsutskottet framhöll att "det kan finnas skäl att i särskild ordning överväga hur samhällets beredskap mot olika fredstida hot skall kunna stärkas" och föreslog regeringen att utreda detta som ett led i förberedelserna inför 1996 års försvarsbeslut. Därefter tillsattes Hot och riskutredningen, som analyserade påfrestningar och risker i det fredstida samhället och vilka åtgärder som behövdes för att förbättra beredskapen mot svåra påfrestningar. Utredningen valde att utifrån sex olika händelser presentera scenarier om massflykt av asyl och hjälpsökande avbrott i el och vattenförsörjning nedfall av radioaktiva ämnen inom ett jordbruksområde brist på högteknologiska varor ett stort gasutsläpp inom en stadskärna. Herr talman! Samhället ställs inför nya risker som innebär krav på ökad säkerhet. Tekniska framsteg, storskalighet och specialisering inom näringslivet och sjukvården har länge präglat samhällsutvecklingen. De stora tekniska systemen har blivit alltmer inflätade i varandra, och konsekvenserna av stora olyckor och andra allvarliga påfrestningar sprider sig lättare än förr, både geografiskt och från en verksamhet till en annan. Till detta kommer de sociala förändringarna, bl.a. med tillväxten av tättbefolkade områden, samt att vi får allt fler äldre människor i vårt land och naturligtvis ökade internationella kontakter. Under de senaste åren har en bredare hotbild framträtt. Det är fråga om ett brett spektrum av risker vid sidan av de rent militära: massflykt, terrorism, sabotage, internationell kriminalitet, miljökatastrofer och spridning av massförstörelsevapen. Riksdagen beslutade i samband med etapp 1 av 1996 års försvarsbeslut att med utgångspunkt i ett vidgat säkerhetsbegrepp en helhetssyn skall prägla samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga och hantera hot och risker i såväl fred som krig. Totalförsvarets resurser bör därför utformas för att kunna användas vid olika påfrestningar även när dessa i sig inte utgör något hot mot Sveriges frihet och oberoende. Detta är numera också en viktig del av vår säkerhetspolitik. En av det militära försvarets uppgifter är att kunna utnyttjas vid svåra påfrestningar, och en av det civila försvarets uppgifter skall vara att stärka samhällets samlade förmåga att möta svåra påfrestningar. Herr talman! Hot och riskutredningen fann fyra områden där behovet av åtgärder som minskar riskerna är särskilt stort: ledning av samhällets åtgärder vid allvarliga störningar förebyggande åtgärder i samhällsplaneringen försörjningen med elkraft, eftersom de allra flesta verksamheter i samhället är så beroende av el att praktiskt taget ingenting fungerar om det uppstår långvariga elavbrott samutnyttjande och ökad samordning av resurserna avsedda för fred och och krig utifrån en helhetssyn. I propositionen redovisar regeringen nu den inriktning som beredskapen mot svåra påfrestningar bör ha och tar ställning till en del av Hot och riskutredningens många förslag. Jag vill ta upp de tre kristdemokratiska motioner som nu behandlas. Sårbarheten i ett modernt samhälle som Sverige är stor. Att förebygga och hantera de svåra påfrestningar som Hot och riskutredningen presenterar ställer krav på samhällets inneboende styrka, stabilitet och flexibilitet. Ju stabilare beredskap vi har i det fredstida samhället, desto bättre möjligheter har vi också att klara påfrestningar längs hela hotskalan fred-kriskrig. När vi ökar säkerhetsmedvetandet bland medborgarna lägger vi grunden för ett säkrare samhälle. Att agera på rätt sätt vid olyckor, katastrofer och störningar i viktiga infrastruktursystem kan få stor betydelse för konsekvenserna av det inträffade. Det är därför viktigt att vi prövar olika vägar för att förbättra befolkningens medvetenhet inför svåra påfrestningar på samhället. Detta skulle även öka förståelsen för det civila försvarets betydelse i ofredstider. Kunskapsnivån när det gäller dessa frågor är otillräcklig i vårt samhälle. Därför menar vi kristdemokrater att det är angeläget att förbättra den enskilda människans möjligheter att förebygga olyckor och agera rätt vid olyckor, katastrofer och svåra påfrestningar. En anledning till den låga beredskapen inför en del risker och hot kan vara att människor inte tror att det kommer att inträffa något. Det kan leda till att många är obenägna att vidta förebyggande åtgärder eller på andra sätt förbereda sig inför de risker som förekommer. Herr talman! För att åstadkomma ett samlat grepp i arbetet att stärka den enskildes särkerhetsmedvetande och förmåga att handla i olika nödsituationer föreslår kristdemokraterna att det tillsätts en "vardagens Hot och riskutredning". Den skulle få bilda utgångspunkt för informationsspridning om de påfrestningar vi kan utsättas för i det fredstida samhället. Skolan och frivilligorganisationerna skulle ha en viktig roll när det gäller utbildning och information. Vi skulle få en robust generation med en aktiv livförsäkring i form av god hemberedskap och självskyddsutbildning. Jag yrkar bifall till reservation 2. Kristdemokraterna här även lyft fram vikten av beredskapshänsyn i samhällsplaneringen, dvs. åtgärder som kan vidtas i samband med fredstida investeringar och som syftar till att skapa extra stabilitet och robusthet inför olika störningar. Denna beredskapshänsyn måste naturligtvis bli ett naturligt inslag inom alla viktiga samhällsfunktioner. I svenskt utbildningssystem bör åtgärder sättas in på ett tidigt stadium inom de yrkesområden där man sysslar med samhällsplanering. Utskottet har understrukit betydelsen av detta och redogjort för det utbildnings och informationsarbete som ÖCB bedriver. Herr talman! Under rubriken Kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen till sjöss m.m. tar utskottet upp bl.a. min motion om identifiering av fartyg med s.k. transpondrar. En transponder ger exakt information om var fartyget finns genom att sända ut signaler om position, hastighet och identitet. På så sätt skulle Kustbevakningen via Sjöräddningscentralen kontinuerligt kunna få värdefull information om fartygstrafiken när det gäller att spåra t.ex. otillåtna utsläpp. Miljöfarliga transporter skulle kunna följas hela tiden. Ett transpondersystem skulle naturligtvis också underlätta räddningsarbetet vid olyckor till sjöss. Många fartyg med miljöfarlig last trafikerar farvattnen runt Sveriges kuster och på vattenvägarna inne i landet. Transporterna längs väst och sydkusten är mest omfattande. Som en följd av ökad trafik, dåligt tonnage och ibland dåligt miljömedvetande har antalet registrerade utsläpp av olja ökat markant i Fartygstransporter är ett miljövänligt transportsätt som bör uppmuntras. Men vi vet också att olyckor med tragiska följder för människor och miljö kan inträffa. Många oljeutsläpp sker anonymt, och tyvärr har det varit svårt att få fastställt vem som bär skulden till utsläppen. Utvecklingen av systemet med transpondrar sker inom ett EU-projekt där Sjöfartsverket deltar. Utskottet menar att det är angeläget att Sverige fortsätter att aktivt arbeta med att få till stånd en internationell överenskommelse om transpondrar på fartyg. Genom en sådan överenskommelse blir det möjligt för alla medlemsländer att övervaka bl.a. miljöfarlig last som anländer till EU:s kustområden. På sikt skulle ett globalt system med transpondrar på alla fartyg bli ett mycket effektivt sätt att förebygga och bekämpa miljöfarliga utsläpp. Herr talman! Insatser vid en krissituation måste kunna ske snabbt och effektivt och utan några tveksamheter i beslutsgångarna. Utskottet har därför gjort vissa förtydliganden av behovet av klara ledningsprinciper. Vår ledningslinje - regering-länsstyrelsekommun - och dess förmåga måste säkerställas och vila på en tydlig grund. Eftersom det i dag saknas klara riktlinjer för hur berörda myndigheter skall agera anser utskottet det mycket angeläget att skyndsamt åtgärda denna författningsmässiga reglering. Detta är självfallet den viktigaste grunden för att samhällets olika resurser snabbt skall kunna tas i anspråk vid fredstida påfrestningar. Herr talman! Det återstår mycket arbete innan vi når den goda beredskap vi vill uppnå. Det behövs fördjupade studier och analyser på en rad delområden för att förbättra medvetenheten hos befolkningen och myndigheterna när det gäller informationsfrågorna, kraven på god förmåga att hantera kriser, forskning, en samlad strategi för IT-säkerhet och översyn av författningar till hur totalförsvarets resurser skall användas. Därför är det viktigt att ett mål och styrningssystem införs så att statsmakterna kan trygga en tillräcklig beredskap. Utskottet kommer nu att i framtiden kunna följa läget när det gäller olika påfrestningar på samhället i fred. Herr talman! Hot och riskutredningen visade i flera scenarion att det kan komma att ställas stora krav på hälso och sjukvården och de sociala verksamheterna. Socialstyrelsen har inom det civila försvaret det övergripande ansvaret för planering och försörjning inom hälso och sjukvård, socialtjänst och miljö och hälsoskydd i krig. Ett längre avbrott i eloch vattenförsörjningen kan innebära väsentliga risker för att verksamheten störs eller i värsta fall upphör. Därför är det mycket viktigt att sjukvårdshuvudmännen på allt sätt stöds i sina strävanden att säkra den tekniska försörjningen. Herr talman! Kristdemokraterna står bakom Hotoch riskutredningens förslag. Vi menar att grunden för att öka samhällets beredskap mot svåra påfrestningar måste läggas hos den enskilda människan. Oftast är det först när någon olycka inträffat som det skapas intresse att vidta åtgärder för att förhindra de skador som redan har skett. Med det här betänkandet har ett betydelsefullt arbete startat för att motverka vårt samhälles sårbarhet mot olika påfrestningar.

Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att reda ut frågan om asyl och hjälpsökande som kommer till Sverige. Kristdemokraterna har ställt upp på att en massflykt av asyl och hjälpsökande till Sverige skall likställas med allvarlig smitta, terrorism och nedfall av radioaktiva ämnen. Jag har två konkreta frågor till Åke Carnerö: Anser kristdemokraterna att en massflykt av asyl och hjälpsökande är ett hot mot samhället? I så fall, på vilket sätt?
Herr talman! Det scenario som finns här gäller en svår påfrestning mot samhället. Jag vill inte i dag säga att detta utgör ett stort hot mot vårt samhälle. Men om man följer scenariot och den utveckling som finns, menar jag att detta inte är ett skräckscenario som är påhittat hur som helst. Grunden för scenariot är att se vad som t.ex. händer i ledningskedjan i vårt samhälle vid en sådan påfrestning. Scenariot utgör en successiv utveckling. Det är inte fråga om att 500 000 hjälpsökande kommer plötsligt. Det är helt orimligt att tänka sig det. Det blir fråga om en stegvis försämring av läget som skildras i scenariot. Men i ett sådant scenario får vi räkna med sådant som smittorisk. Det kan komma grupper av antagonistiska människor, terrorister, människor som vill utnyttja situationen av att komma till vårt land, m.m. Scenariot har velat visa att det är fråga om en svår påfrestning. Jag menar att det är viktigt för de kommuner som är inblandade i scenariot att se vilka följder som det kan bli.
Herr talman! Tyvärr kan jag konstatera att Åke Carnerö bidrar till att fortsätta att sprida den myt som Lennart Rohdin kallade för ett scenario mindre sannolikt än ett kometnedslag. Åke Carnerö och jag är överens om att detta är en svår påfrestning för de myndigheter som har att hantera situationen. Men det är viktigt att slå fast att det inte utgör ett hot mot samhället. Åke Carnerö pratar om smittorisker, terrorister och att människor skulle försöka utnyttja situationen. Men detta finns i Sverige i dag. Varför skall man urskilja asyl och hjälpsökande och säga att de utgör ett hot mot samhället? Jag tycker att det är väldigt magstarkt. Det är viktigt att vi reder upp detta i dag. Jag önskar att Åke Carnerö ställer sig bakom den reservation som Vänstern, Miljöpartiet och Folkpartiet har i denna fråga. Då kan vi klart markera den viktiga principiella skillnaden i stället för att säga att vissa människor i världen utgör ett hot mot Sveriges samhälle. Det är fråga om en påfrestning på myndigheter och inte likställa detta med översvämningar, allvarlig smitta, terrorism och nedfall av radioaktiva ämnen. Det är viktigt för mig.
Herr talman! En hjälpsökande person utgör naturligtvis inget hot mot vårt land. Men om det blir ett scenario som det skildras här, kommer det att bli en påfrestning. Det är kanske inte i första hand mot hela vårt land, men på de resurser som finns åtminstone i den regionen. Vi kan ta t.ex. Gotland eller de olika Jag skulle inte direkt gå ut och säga att det är ett allvarligt hot mot det svenska samhället. De olika scenariorna har tillkommit för att visa hur vi kan möta en sådan situation om den skulle uppstå. Jag står bakom majoritetens skrivning i betänkandet.

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar här i kammaren i dag är av oerhört stor betydelse för hur Sverige skall kunna hantera kriser och hur krishanteringsförmågan skall se ut i framtiden. Det är viktigt att allvarligt fundera på hur vi på ett bättre sätt än hittills skall kunna hantera svåra påfrestningar i fredstid. Jag tänker på några exempel: Estonia, Tjernobyl, U 137, osv. Statsledningen och myndigheterna måste var väl övade och utbildade för att klara sådana svåra situationer i fredstid. De förslag som läggs fram i regeringens proposition kommer att i hög grad att förbättra vår krishanteringsförmåga i samhället på flera områden. Men det finns anledning att särskilt peka på ett område där regeringen enligt min mening inte gått tillräckligt långt för att föreslå de förbättringar och den beredskap som vi behöver ha. Jag tänker på ansvar och befogenheter i den s.k. ledningskedjan. Det handlar alltså om hur regeringen och de områdesansvariga myndigheterna - länsstyrelserna och kommunstyrelserna - skall kunna leda arbetet och fördela resurser i en svår och utsatt krissituation. Jag har själv som ledamot i ÖCB:s styrelse fått inblick i hur komplicerad ansvarsbilden är inom den civila delen av totalförsvaret. På den militära sidan är det ganska lätt med renodlade ordervägar och tydliga ansvarsgränser. Men det civila försvaret är hela det civila samhället med all dess komplexitet och ett stort antal myndigheter och självständiga aktörer som skall samordnas. Sektorsmyndigheter som Rikspolisstyrelsen och Statens räddningsverk har visserligen möjligheter att förebygga och öka beredskapen inom respektive sektor. Men i dagsläget saknas de befogenheter som säkerställer den områdesvisa ledningsförmågan vid svåra påfrestningar. En händelse kan t.ex. innebära att stora insatser måste göras av polis, sjukvård och räddningstjänstorgan samtidigt som skador på vägar, elförsörjning och telekommunikationer försvårar ett effektivt ingripande. Man kan också behöva prioritera och omfördela resurser mellan kommuner eller mellan län. Insatserna kan behöva göras under mycket stor tidspress och med stora krav på information via medierna och direkt till medborgarna. Här måste det enligt mitt sätt att se finnas klara och entydiga regler för övertagandet av ledningsansvaret och handlingsregler för att prioriteringen och samrådsförfarandet skall fungera. Den nuvarande ordningen är i detta sammanhang alltför outvecklad och otillräcklig för att kunna svara upp mot kraven på en effektiv samlad krishantering vid svåra påfrestningar på samhället. Jag nämnde några exempel. Det är också uppenbart att Regeringskansliet har otillräckliga resurser eller otillräcklig kapacitet att operativt hantera kriser av stor omfattning över längre tid. Estoniakatastrofen är ett tydligt exempel på hur Regeringskansliet snabbt blir involverat i krishantering och hur regering och departement under lång tid måste vara beredda att svara mot massmediernas och medborgarnas krav och förväntningar. Enligt min mening måste statsmakterna därför utgå från att uppgifter för krishantering skall kunna delegeras i ledningskedjan, dvs. regering, länsstyrelse och kommuner. Det innebär att ledningskedjan måste ges mer precisa befogenheter vid hantering av svåra påfrestningar. Vi har i utskottet ingående diskuterat dessa frågor. Vi anser att det är viktigt att regeringen skyndsamt tar itu med att åtgärda de oklarheter i ansvarsförhållandena som jag här nämnt. Vi bedömer att det behövs en författningsmässig reglering som i dag saknas. Regeringen bör se över dessa frågor med förtur och återkomma till riksdagen med förslag till de författningsändringar som kommer att krävas. Med dessa ord, och med detta påpekande om den brist som jag har upplevt finns i det som vi inte riktigt har hunnit med, yrkar jag ändock bifall till utskottets hemställan. Jag tycker att det i stort innebär att vi förbättrar beredskapssituationen för krishanteringar i framtiden.

Herr talman! Det vidgade säkerhetsbegrepp som lades fast i försvarsbeslutet innebär att vi skall skapa en säkerhet också mot fredstida civila hot och risker. Vi måste öka medvetenheten om hot och risker. Vi måste vara förberedda och kunna hantera en situation när risken eller hotet blivit en verklig påfrestning för vårt samhälle. Vi måste minska risken för påfrestningar, och vi måste kunna hantera konsekvenserna av påfrestningar. Genom propositionen om beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället, den s.k. hot och riskpropositionen, har regeringen sökt ta ett samlat grepp om arbetet för att skapa en säkerhet och en trygghet inför de fredstida påfrestningarna på vårt samhälle. Regeringen redovisar inriktningen för det fortsatta arbetet. Regeringen redovisar också ett system för att säkerställa beredskapen mot fredstida påfrestningar. Det gläder mig att försvarsutskottet delar regeringens syn på det fortsatta arbetet. Riksdagen kommer nu årligen att få en redovisning av beredskapsläget inför de i propositionen angivna situationer som kan innebära svåra påfrestningar på samhället i fred. Självfallet kommer denna redovisning också att omfatta en redogörelse för det fortsatta arbetet med att minska risken för och konsekvenserna av dessa påfrestningar. Herr talman! Självfallet kommer regeringen att beakta riksdagens förtydliganden i inriktningen av beredskapsarbetet som de framträder i utskottets betänkande. För det första kommer vi vad gäller hanteringen av svåra påfrestningar på samhället i fred att fortsätta arbetet med att klargöra ansvarsförhållandena i ledningskedjan. Om det behövs författningsändringar för att klara ut ansvarsförhållandena kommer vi att underställa riksdagen detta. För det andra kommer vi i vårt fortsatta arbete att beakta polisens betydelse för förebyggande och hantering av svåra påfrestningar. För det tredje kommer riksdagens önskemål, som de framträder i utskottets betänkande, om en samlad redovisning av ansvarsförhållandena vid transport av farligt gods och transport av farligt gods till sjöss att tillgodoses. Herr talman! Det har ställts en del frågor till mig under debatten.

Försvarsdepartementet har fått den nya uppgiften att på samma sätt som det är nu inom Regeringskansliet samordna beredskapsåtgärder för det väpnade angreppet och att samordna beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred. Som ny försvarsminister kommer jag att se till att denna nya uppgift får en framträdande roll i departementets arbete. Jag har nu börjat ett nytt arbete med ett nytt tänkande. Jag ser riksdagens behandling av försvarsutskottets betänkande som en god impuls för regeringsarbetet. Att arbeta för en god beredskap inför fredstida svåra samhällspåfrestningar skall bli en viktig och naturlig del i såväl myndigheternas som regeringens arbete.

Herr talman! I min reservation påtalade jag behovet av en vardagens hot och riskutredning, som skulle vara utgångspunkt för information till medborgarna, oss alla, om vilka risker, hot och påfrestningar som finns. I propositionen nämns vikten av att höja medvetenheten hos oss alla om vad som skulle kunna inträffa och av att lära oss att agera rätt. Vad skulle t.ex. hända om larmet gick just nu och lokalen skulle utrymmas? Det finns många sådana praktiska frågor. Regeringen skriver att myndigheterna prövar olika vägar. Min fråga till försvarsministern är: Vad avser regeringen göra konkret för att myndigheterna skall ta sig an denna fråga?
Herr talman! Vi har ju gjort en stor inventering i den utredning som har pågått, och vi har haft propositionsarbetet. Vi har en inventering av ett drygt tiotal områden där vi menar oss ha en bättre - ibland inte helt bra - situation. Med undantag för det som försvarsutskottet påpekat i betänkandet menar vi också att vi har en tillfredsställande situation vad gäller myndigheternas agerande. I det ligger ju i vårt system också deras ansvar för information kring det som myndigheter är satta till. Vår bedömning är att det i dag inte finns något behov av den vällovliga idé som reservationen tar upp.
Herr talman! Det gäller bl.a. det uppväxande släktet. Försvarsutskottet fick en intressant redovisning av Civilförsvarsförbundet för en månad sedan. En kanal man kan använda är just frivilligorganisationerna. En annan viktig kanal är naturligtvis skolan och samhällskunskapsutbildningen. Jag efterlyser ändå ett mer konkret förslag från regeringen om hur vi i framtiden skall kunna skapa en s.k. robust generation, där vi alla har en högre medvetenhet om de faror vi utsätts för - alltifrån den lilla olyckan till vad som händer vid en svårare påfrestning. Jag skulle också vilja fråga i vilken form detta kommer att redovisas. I propositionen finns ca 35 olika ambitions och inriktningsförslag. Hur kommer de att redovisas?
Herr talman! På den sista punkten vill jag gärna erkänna att jag som ny minister inte har hunnit sätta mig in i vilka tankar man haft på Försvarsdepartementet om exakt hur denna redovisning skall ske. Jag ber därför att få avvakta med svaret. Vad gäller den första frågan finns det säkert möjligheter att förtydliga de olika myndigheternas ansvar. För den rena olycksverksamheten är det t.ex. möjligt att en dialog mellan Räddningsverket och Försvarsdepartementet skulle visa att ett behov av förtydligande finns. Jag kan inte utesluta det, men jag har för dagen inte underlag för att kunna ge ett mera aktivt besked på den punkten.
Herr talman! Jag valde att i mitt anförande se Hotoch riskutredningen som ett barn av sin tid, vilket jag tror var riktigt. Det var ingen tillfällighet att Hot och riskutredningen i rakettempo skyndade fram just detta med massflyktsscenariona. Det som gällde alla andra, verkliga hot mot människors liv och säkerhet producerade man under ett par års tid därefter. Vi vet alla vilka debatter som fördes i den här salen 1992 och 1993. Det var massflyktsfrågorna som var de stora hotbilderna i den politiska debatten. Men Hot och riskutredningen var i gott sällskap. En lång rad ansedda internationella säkerhetspolitiska institut kunde i slutet på 80-talet inte längre sprida militära skräckscenarion med trovärdighet. De valde att greppa över något annat, där kompetensen tyvärr inte var lika hög som på det traditionella militära området. De har slutat diskutera dessa saker, och det kommer inga nya skrifter från dessa institut om de här frågorna. Möjligen skäms de. Jag konstaterar att varken utskottets talesman här eller försvarsministern berörde de frågorna. Det ligger i linje med den successiva nedtoning som gjordes redan i propositionen och i utskottets betänkande. Jag tar för givet att det innebär att man slutgiltigt rensar ut scenariot från tidigt 90-tal när regeringen återkommer med de konkreta förslag som utlovats, men som i just dessa frågor saknades i propositionen. Ett sådant scenario har bara en praktisk effekt: Det kan användas av dem som även fortsättningsvis vill komma åt den svenska flyktingpolitiken.
Herr talman! Försvarsministern sade att vi måste minska risken för påfrestningar på samhället, och jag har ett konkret förslag som kan omsätta de vackra orden i handling. Plan och bygglagen är ett viktigt instrument för att bygga in robusthet, stabilitet och långsiktighet i samhället. Jag vill fråga ministern om han kan tänka sig att ta kontakt med sin ministerkollega och diskutera dessa frågor, just för att få in dessa aspekter i plan och bygglagen och konkret stärka sårbarhetstänkandet på det området. I betänkandets skrivningar förlitar sig utskottet mycket på den delegation för en ekologiskt hållbar utveckling som regeringen tillsatte i januari. Ämnar statsrådet försöka påverka delegationen så att sårbarhetsaspekterna, kopplat till robusthet och ett uthålligt samhälle, verkligen behandlas av delegationen? Utskottsmajoriteten vilar som sagt mycket på detta i sitt svar på motioner om att utskottet skulle konkretisera att en ekologiskt hållbar utveckling är till gagn när det gäller att få ett mindre sårbart samhälle. Jag skulle vilja haka på Lennart Rohdins replik till försvarsministern. Anser ministern att massflykt av asyl och hjälpsökande till Sverige är att betrakta som ett hot? Varför likställer regeringen massflykt med spridning av radioaktivitet och allvarlig smitta, något som är konkreta hot mot människors liv? Vilka signaler ger detta?
Herr talman! På den första frågan om ett ekologiskt hållbart samhälle vill jag i stort sett nöja mig med att säga att ett arbete som syftar till att integrera eller lyfta fram de ekologiska principerna i allmänhet nästan alltid innebär att man minskar riskerna för sårbarhetselement, framdrivna av den tekniska utvecklingen. Men det vore inte riktigt av försvarsministern att ställa i utsikt några särskilda instruktioner under hand, vid sidan av de gängse vägarna. I den andra frågan får jag också tillfälle att ta upp det som Lennart Rohdin nämnde i sin replik nyss. Jag tycker att försvarsutskottet hanterar frågeställningen på ett bra sätt i sitt betänkande på s. 29. Man redovisar också att regeringen är i färd med att lägga fram vissa förslag där man tar ställning till frågan om huruvida personer som kommer med begränsade uppehållstillstånd skall folkbokföras eller inte. I samband med detta kan även ersättning vid flyktingmottagande komma att behandlas. Inriktningen är att en proposition med dessa syften skall kunna föreläggas riksdagen.
Herr talman! Jag fick inget svar på mitt konkreta förslag om plan och bygglagen. Jag hoppas att ministern återkommer och kommenterar det. Jag håller med ministern i fråga om kopplingarna mellan ett ekologiskt hållbart samhälle och ett mindre sårbart samhälle. Det är precis vad jag har diskuterat här i dag. Utskottet får anledning att lägga på minnet vad ministern just sade, nämligen att detta inte kommer att föranleda några konkreta, andra instruktioner till delegationen. Det får vi följa upp i utskottet. Jag hade hoppats att ministern liksom utskottsmajoriteten skulle ta chansen att få med sårbarhetsaspekterna från början i detta arbete. Det gäller att konkretisera regeringens proposition, som jag uttryckte var mager i det avseendet. När det gäller asyl och hjälpsökande säger ministern att det kommer att komma en proposition. Kan vi där få besked om att vi skall avfärda detta scenario och avfärda kopplingen mellan asyl och hjälpsökande och spridning av radioaktivitet eller allvarlig smitta, alltså hot mot mänskligt liv? Jag tycker definitivt att det ger allvarliga signaler i fel riktning. Ett sådant synsätt vill vi från Miljöpartiet avvisa å det bestämdaste. Jag vill uppmana ministern att eliminera dessa skrivningar i det kommande arbetet, så att vi aldrig mer i debatten behöver betrakta asyl och hjälpsökande som hot mot mänskligt liv. Det är fullständigt absurt.
Herr talman! Jag tycker att utskottet i sitt betänkande har gjort en god sammanfattning av bedömningen av riskerna under de senaste åren. Såvitt jag förstår finns det i riksdagen över huvud taget inga invändningar mot att vissa förändringar kan behöva göras i gällande lagstiftning när det gäller asyl och hjälpsökande i Sverige.

Herr talman! Tyvärr kan man säga att denna debatt kommer lägligt efter de svåra översvämningar och ras som de senaste dagarna har drabbat norra Värmland. Det gäller främst Sysslebäcksområdet, men även resten av norra Värmland. Jag och Jarl Lander skrev motionen om riskhänsyn längs de större vattendragen som behandlas i betänkandet efter de stora översvämningar som kom av den extrema vårfloden pingsten 1995 i bl.a. Klarälvdalen. Vad som måste till, anser vi, är en kartläggning av zoner längs de stora vattendragen där det finns risk för översvämning, ras och skred. Man måste identifiera vissa sträckor där det behövs åtgärder och skärpt uppmärksamhet. Det behövs en inventering av redan inträffade ras och skred, så att man ser frekvensen. Det görs en hel del av detta i dag, men tyvärr saknas helhetsgreppet. Vi efterlyste det samlade greppet i vår motion. Jag hoppas att försvarsministern tar med sig detta hem och undersöker vad som kan göras. Motionen är lika aktuell i dag som i morgon. Vi vet att det kommer naturolyckor med jämna mellanrum. Frågan är bara om vi vet var riskområdena finns och om vi kan förebygga och se sambanden mellan landskapets former, geologin och naturolyckorna. När man nu har sett vad som händer på grund av kraftiga regn - inte på grund av en kraftig vårflod, som 1995, utan av ett kraftigt och ihållande regn som man inte kan förutse - blir i alla fall jag väldigt bekymrad. Vi måste kunna se var riskområdena finns och förebygga naturkrafterna så mycket som möjligt. Jag vill passa på att tacka försvarsministern för att han tog sig tid att besöka norra Värmland för att bilda sig en uppfattning om hur allvarligt läget egentligen var och fortfarande är där uppe. Även om regnet har slutat är det fortfarande risk för jordskred på vissa ställen. Det handlar egentligen om två delar. Stora vattenmängder - ett kraftigt regn under kort tid - har gjort att de små bäckar som skall ta emot detta kraftiga regn blivit till forsar och svämmat över. Det orsakar erosionsskador, skred och översvämningar på vägar och bebyggelse. Det kraftiga regnet orsakar också jordskred på sluttningarna ned mot älven, och det drabbar stora delar av bebyggelsen. Det är stora jordmassor i rörelse ned mot bostadshus. Det är stora stenar och jordmassor runt husen där folk bor och i trädgårdarna. Det måste kännas fruktansvärt för de människor som drabbas av detta. Jag tror att en del av problemen med jordskreden på sluttningarna beror på kalavverkningarna. Det finns inga träd kvar som tar till vara regnet. En del tror jag också beror på de djupa körskador som kommer av skogsmaskinerna. Herr talman! Vi måste ta till vara oron och lyssna på de människor som finns där uppe och som är bekymrade i dag. Det handlar inte bara om norra Värmland. Det handlar också om Norrland och områdena längs de stora älvarna där dessa djupa dalgångar finns. Jag vet inte om rasen och skreden hade kunnat förhindras om vi hade gjort en kartläggning av riskområdena eller om det hade funnits en bättre samordning mellan myndigheter och departement, så att man hade kunnat ta till vara den kunskap som dock finns och som vi skriver om i vår motion. Men jag tror att mycket kan förebyggas om man har en framförhållning och tar till vara den kunskap som finns samlad på olika ställen. Väder och vind kan man inte rå på, men det går att vara förutseende och förebygga. Människorna som drabbas borde kunna gå skadeslösa ur detta. De är inte skyldiga. De har byggt sina hus utifrån de regler och förordningar som finns, även om vi vet att en del nya regler har kommit till. Frågan är vad vi gör med de bebyggda områden som i dag finns i riskområdena. Jag tycker inte att det är rimligt att människor som bor där det finns en tydlig risk för naturolyckor skall behöva stå för skadorna själva. Borde inte samhället ta ansvaret när samhället inte har lyckats med kartläggningen och samordningen och inte sett var riskerna funnits? Är försvarsministern beredd att medverka till en förändrad lagstiftning där samhället tar sitt ansvar med bl.a. samordning och riskanalyser, och även till att man ser över bestämmelserna för att bygga i ras-, skred och översvämningsområdena? Detta är ett ständigt återkommande problem. Småskred förekommer då och då i vissa områden både på hösten och våren. Slutligen, herr talman, vill jag när det gäller avverkning av skog på sluttningar säga att jag tror att det måste till någon form av krav på skogsbolagen när det gäller att återställa körskadorna och se över det förändrade dräneringsförhållanden som kommer av avverkningen. Jag tror att det skulle behövas någon form av rekommendation när det gäller avverkning i riskområden. Det görs sådant i dag, men det är tydligen inte tillräckligt eftersom en del av jordskreden uppe i Sysslebäck har skett i bara några år gamla avverkningsområden. Jag har inget särskilt yrkande, men jag förutsätter att försvarsministern tar till sig de synpunkter jag har fört fram.

Herr talman! Först vill jag säga att jag instämmer i vad Ann-Kristin Johansson sade. Jag vill också instämma i tacket till försvarsministern för att han i helgen tog sig tid att åka upp och besöka vår kommun, som har drabbats. Det är kanske när vi har diskuterat Estoniakatastrofen svårt att säga att det är en katastrof som har inträffat uppe i norra Värmland, men jag vill ändock påstå att det för varje enskild människa som får gå från hus och hem på grund av skadorna ändå på sitt sätt är en katastrof. Det är därför vi på Värmlandsbänken tycker att det är viktigt att vi nu lyfter upp denna fråga i riksdagen, så att vi åtminstone undviker de svårare skadorna i framtiden. Denna gång var det stora nederbördsmängder som orsakade skadorna, men vi vet också - det pekas det på både i utskottets betänkande och i propositionen som föranleder betänkandet - att stora vattenöversvämningar, vårfloder osv. också kan orsaka denna typ av skador. De för med sig både skred och ras, och det blir skador av översvämningarna. Vi har från länsbänken drivit dessa frågor en längre tid. Det är i synnerhet Bo Finnkvist som har gjort det. Ann-Kristin Johansson sade förut att man ute längs älvdalarna inte vet var riskerna finns. Många myndigheter och departement har kunskaper, men var finns samordningen av alla dessa kunskaper? Det är ju det vi har efterlyst i motionen. Vi skulle kunna varna människorna ute i områdena och förebygga. Nu uppstår, som sagt, någon form av katastrof för varje enskild. Husen kanske följer med i vårfloden, eller också blir det översvämningar. Det blir oöverstigliga kostnader för den enskilde. Samtidigt har företag av olika slag tjänat stora pengar på det som naturen runt omkring har gett, genom skogsavverkningar, regleringar av vattendrag osv. Nu kommer frågorna: Medverkar skogsavverkningarna till att dessa skador uppstår? Gör vattenregleringarna att skadorna uppkommer? Frågorna hänger litet i luften. Dem vill vi värmlänningar, och säkert många andra, ha svar på. Så länge det finns de som tjänar pengar och så länge samhället inte kan varna dem som bor utefter vattendrag där det finns risk för översvämningar, skred och ras skall inte de enskilda människorna där behöva stå för hela kostnaden för återställandet. Någon kanske säger att de inte behöver göra det om de har försäkringar. Men tänk då på att de har en 10 procentig självrisk i dessa försäkringar. Om fastigheten är förstörd och ett antal hundratusen går till spillo blir det ändå enorma kostnader för människorna ute i glesbygden. Det är detta som vi vill ha hjälp med av försvarsministern. Han sade tidigare här i debatten att det nu kan behövas författningsändringar osv. Hjälp till, så att det blir en förändring i lagen som reglerar detta med självrisken för dem som drabbas av dessa skador! Samhället kan ju inte tala om för dem hur det är. Andra bolag tjänar pengar på detta, men den enskilde skall behöva betala. Det motsätter vi oss. Jag hoppas att försvarsministern tar till sig detta. Tack!

Herr talman! Jag skulle vilja uppehålla mig vid Miljöpartiets yrkande och den gemensamma reservation som finns om massflykt. Miljöpartiet ifrågasätter inte i motionen på något sätt att det finns ett behov av beredskap inför en massflyktssituation. Men frågan är ju vilken form av beredskap som behövs. Är det en beredskap "mot" eller en beredskap "för"? Vilken form av beredskap man väljer grundar sig förstås på vilken analys man kommer att tillämpa. Miljöpartiet gör en tydlig avgränsning mellan myndigheternas problem och de problem som ett samhälle som helhet kan ha. De hot som bl.a. Åke Carnerö har räknat upp i de scenarion som utmålas är sådana hot som myndigheter har att konfrontera och ha beredskap för. Men låt mig ge ett exempel när det gäller skydd för samhället. Det bor visserligen inte 500 000 personer i Värmland, men låt oss säga att hela Värmland rasar ihop och värmlänningarna måste flytta till Stockholm. Visst skulle det vara ett problem för Stockholms bostadsförmedling, Stockholms socialbyråer och Stockholms olika myndigheter. Men för det stockholmska samhället är det knappast ett hot med en massflykt från Värmland. Jag tror inte att Stockholms samhällsidentitet på något sätt skulle vara hotad. Det finns alltså en definition av samhället, som statsvetare eller försvarsministern säkert känner till bättre än vad jag gör, där man också kan se att samhället innehåller begrepp som kultur, kommunikation och utveckling. Ett vitalt och solidariskt samhälle måste vara möjligt att förändra. Och en grundläggande människosyn säger inte att en människa, särskilt inte i en situation av nöd, är ett hot mot ett annat samhälle. Det är andra mekanismer som utgör hot, och det är dem som vi skall ha beredskap för. När jag läser utskottets rigida behandling av yrkandet söker sig mina tankar bl.a. till de mytbildningar som gjordes om den gula invasionen i sekelskiftet i USA. Det skildras väldigt tydligt av Sven Lindqvist i en bok som heter Antirasister. När det handlar om det stela sättet att se på sitt samhälle vad gäller möjligheter till förändringar och flexibilitet tänker jag också på vad George Bush, USA:s president, sade inför Riokonferensen, nämligen att den amerikanska livsstilen inte är föremål för förhandling. Det säger också någonting om att ett samhälle som inte i sig är föränderligt är dömt till undergång. USA producerar t.ex. 800 I en debattartikel i DN förra veckan publicerades en text där en biträdande professor i socialantropologi hävdade att etnicitet utgör den största konflikthärden i världen. Den är alltså t.o.m. större än sociala och ekonomiska motsättningar. Om vi har ett så här begränsat begrepp kommer vi också att tillämpa det på vår människosyn. Vi kommer också att se människor i nöd som ett hot och alltså inte göra den här avgränsningen, dvs. att man inte sätter likhetstecken mellan samhälle och myndigheter. Jag vill rikta en påminnelse till Åke Carnerö. Jesus var ju flyktingbarn. Visserligen kan han ha varit ett hot mot det romerska imperiet, men jag tror inte att det ligger i Åke Carnerös intresse att jämställa Sveriges regering med det romerska imperiet. Slutligen vill jag säga att det är ett bedrägligt skydd att bygga murar på en rund planet med en gemensam atmosfär. Om vi inte skall ha en beredskap "för" utan en beredskap "mot" undrar jag vad det är annat än murar. Jag vill härmed yrka bifall till reservation nr 6.

Herr talman! Varken Jesus eller någon hjälpsökande är ett hot mot det svenska samhället. Det vill jag med eftertryck säga. Hela detta scenario skall inte ses som ett hot. Jag försöker finna ordet hot i utskottets betänkande. Det står inte nämnt här. Syftet med dessa scenarion var ju inte att skapa någon form av skräck utan att visa vilka ledningsprinciper och vilken grund vi måste ha för att kunna möta detta och hjälpa de människor som kommer hit. Det handlar om alltifrån en människa som har flera husdjur med sig till en människa som är smittad av någon sjukdom och som omedelbart behöver vård. Utskottet skriver i betänkandet att bedömningen är att en tillströmning av flyktingar och asylsökande kan bli så omfattande att det kan komma att medföra svåra påfrestningar på samhället. Då är det viktigt att ansvarsfördelningen vilar på en tydlig reglering av skyldigheter och befogenheter. Det kan alltså bli en extraordinär situation. Det är ju detta det gäller. Regeringen har inte heller i propositionen sagt att det här är ett allvarligt hot mot vårt land. Det gäller att få en bra ledningskedja.
Herr talman! Givetvis måste en svår påfrestning betraktas som ett hot. Det är den analysen som utskottet gör. I det yrkande som Miljöpartiet framför i sin motion förutsätts en analys av begreppet samhälle och av vad som är en påfrestning för ett samhälle. Åke Carnerö frågar implicit på vilket sätt utskottet menar att massflykt skulle vara en hotsituation. Därför skulle jag vilja fråga Åke Carnerö: På vilket sätt menar man i den reservation som Miljöpartiet har tillsammans med andra partier att det inte skulle behövas en beredskap för en massflyktssituation? Det handlar alltså inte om att Miljöpartiet ifrågasätter att detta skulle kunna innebära en påfrestning för myndigheter. Det handlar om den grundläggande analysen bakom. På vilket sätt betraktar man ett samhälle? På vilket sätt målar man upp hot? Och, som Annika Nordgren sade, på vilket sätt sänder man ut signaler när det gäller människor i nöd?
Herr talman! Det svenska samhället är ju alla vi människor som bor här. Det kan bli en belastning för myndigheterna i det här läget. Det kan alltså bli en påfrestning för människor som bor i ett område när det gäller nedfall av radioaktiva ämnen eller när det gäller något annat. Det är utifrån detta som vi i Hotoch riskutredningen har belyst dessa scenarion.
Herr talman! Vi säger ju att detta är en påfrestning för myndigheterna, Åke Carnerö. Men det är inte en påfrestning för det som Åke Carnerö beskriver som samhället, där vi alla, du och jag, bor. Det är precis detta som Miljöpartiet säger. Vi vill göra en klar avgränsning när det gäller vad påfrestningen egentligen innebär. Det finns ingenting i Åke Carnerös argumentation nu och givetvis i hans anförande som gör att det framgår tydligare för mig varför kd inte kan stödja den här reservationen. Tvärtom tycker jag att Åke Carnerös argumentation i större utsträckning än den jag själv har presterat stärker reservationen.

Herr talman! Den proposition vi nu behandlar är egentligen ägnad att sätta litet kött på benen när det gäller det vidgade säkerhetspolitiska begrepp som riksdagen fattade beslut om i december. Vi gav då uttryck för en viss strävhet på ytan. Den gällde dock icke för det behov som vi nog ser finns, vilket visar sig i att vi inte har några reservationer här utan har ställt oss bakom förslagen. Vi tycker inte att det är en skadlig proposition - detta visar måhända litet av entusiasmen. Men vi gav då uttryck för att vi var osäkra på om det var en skicklig prioritering mellan det vi kunde uppnå och de medel som det kostade, eftersom det ändå handlade om att det reguljära försvaret fick betala för detta som vi tycker något höga nöje. När jag lyssnar på den senare delen av debatten - jag vänder mig nu till försvarsministern - och hör med vilken entusiasm Miljöpartiet de gröna kastar sig över det här blir jag litet mer tveksam. Kanske skulle vi ha varit litet mer försiktiga, både försvarsministern med propositionen och vi andra, eftersom det här verkar bli en tummelplats för saker som inte alldeles självklart hör hemma på denna bana. Då vi sakbehandlade underlaget för detta i höstas gav vi uttryck för att det var mycket som var tveksamt. Jag vill nog gärna, så här i efterhand, till den nye försvarsministern säga att vi kanske ser det här som Thage G Peterson-administrationens lilla illusionsnummer för att på något sätt göra bortföringen av pengar från det reguljära försvaret möjligen mer fördragbar, inte möjlig att märka eller vad det nu kunde vara. Och debatten i dag ger visst stöd för att vår betänksamhet faktiskt var befogad. Jag är inte säker på att de nya hot som vi talar om egentligen är de som vi möter på det här sättet. Enligt mitt förmenande är de nya hoten framför allt de som kommer av det högteknologiska samhällets rasande framfart. Är detta någonting som egentligen riktigt bra kan ta itu med det? Gud give att det vore så. Jag hoppas att det är på det sättet, men jag är inte riktigt säker på det. Man kan alltid ha funderingar om huruvida det kommer att blåsa, snöa, regna och komma jordbävningar som aldrig tidigare. Det är inte troligt. Härav följer - och det är det tråkiga med det här - att detta i vårt land inträffar så pass sällan att det finns risk att vi aldrig är riktigt bra på att möta de här hoten. Vi kommer att vara otränade. Detta är sannerligen inget argument för att vi inte skall ägna oss åt det, men det ligger nära till hands att det ändå kommer att vara på det sättet. Kristin Johansson ger uttryck för att vi måste beakta den oro som finns tycker jag att det är rätt. Det är verkligen så. En gång i tiden då jag sysslade med jordbrukspolitik för kanske 15 eller 18 år sedan - kanske 20, för att tala om hur länge jag har varit med - skrev vi t.o.m. in beaktande av människors oro i lagstiftningen. Jag var den gången väldigt osäker på om vi skulle göra det, eftersom att i lagstiftningen definiera människors oro var ett sätt att ställa kunskapens ljus under skäppan. Vi skulle med andra ord beakta någonting som inte var möjligt att riktigt se och ta på men ändå var ett faktum. Jag vill då säga till Ann-Kristin Johansson i det här fallet att detta är någonting att ta på allvar, vare sig det finns i lagstiftningen eller inte. Men, Ann Kristin Johansson, att vi går in i en ny organisation - kan det vara det bästa sättet att hjälpa till i Klarälvsdalen? Vi kanske borde ha haft våra 14 respektive 16 - eller vad det nu är - brigader. Vi hade haft riklig materiel, stor personalstyrka, stor kompetens, beslutsförhet och en massa i de här lägena synnerligen viktiga och avgörande faktorer på plats på flera ställen i Det kan vi inte göra någonting åt nu - nu talar jag till försvarsministern igen. Men kanske är det ändå värt att komma ihåg att eftersom det gudskelov är så glest som det är med sådana här olyckor har vi nog ändå som mest att vända oss till de reguljära förband vi har. Det är den kompetens som jag nyss nämnde. Den finns, den tränas, den övas. En ny organisation kommer aldrig att kunna uppnå detta. Men, herr talman, oaktat det har vi inte reserverat oss. Vi har, som jag sade inledningsvis, inte sett propositionen som skadlig i annat avseende än att den bortför pengar från det jag tycker mera om. Det bekymrar mig, men vi står bakom och kommer inte att ha några invändningar avseende fullföljandet av den här propositionen.
Herr talman! Arne Andersson kände strävhet på ytan. Jag hoppas att det innebär att Moderaterna inte är lika sträva inne i hjärtat utan att det bara är på ytan det här resonemanget förs. Arne Andersson sade att försvaret skall betala för det höga nöje som det vidgade säkerhetsbegreppet skulle innebära. Han tog också upp värmlänningarna. Jag tror inte precis att de just nu upplever något högt nöje - tvärtom, naturligtvis. Miljöpartiet är ytterligt varmt gentemot det vidgade säkerhetspolitiska begreppet, vilket också Arne Andersson är mycket väl medveten om. Anledningen till att vi ifrågasätter det vi har diskuterat nu senast när det gäller massflyktssituationen är just att vi värnar om det vidgade säkerhetspolitiska begreppet. Det gäller att hålla det konkret, och då skall inte sådana här fingerade situationer få besudla det som vi faktiskt är överens om, Arne Andersson och jag, att vi måste beakta. Sedan har Moderaterna sitt tunnelseende och ser inte orsak och verkan. Varje krona som förebygger kan ju innebära att det behövs mindre pengar till JAS plan, och det ser Moderaterna. Det har de klart för sig. Därför gäller det att försöka bortse från verkligheten. Det vidgade säkerhetspolitiska begreppet är dock ingenting man kan bortse från, och det kommer att leda till - det är min förhoppning - en omprioritering när det gäller förebyggande insatser så att vi inte behöver ha det skalskydd, plåster på såren, som Arne
Herr talman! Jag har uppriktigt sagt inget behov av att komma med någon större förklaring. Jag kan möjligen ha varit litet slarvig beträffande ordval såsom "strävhet på ytan" och "mindre värme", men jag är långt mer bekymrad om försvarsministern i denna kammare på något sätt smittas av den härdsmälta som råder inom Miljöpartiet de gröna när det nu fått en chans till en ordentlig tummelplats. Vi har inget tunnelseende här. Däremot har vi både tradition och perspektiv på de försvars och säkerhetspolitiska frågorna, och jag hävdar att det är i linje med dem jag yttrar mig från den här talarstolen. Det är också från de utgångspunkterna jag är - låt vara mina ordval - en aning tveksam avseende de grönas alternativ i den här frågan.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om Arne Anderssons tveksamhet. Vi har också olika uppfattningar om hur vi bäst försvarar Sverige; det kan vi konstatera. Nu sade Arne Andersson "tummelplats", och då förmodar jag att han menar riksdagen. Vi anser inte att riksdagen är en tummelplats. Här är den plats där olika åsikter skall dryftas. Här är de utskott, varav Arne Andersson själv är ordförande för ett, som skall behandla och konkretisera de insatser vi skall göra för att bygga det samhälle som vi ser litet olika på, Arne Andersson och jag, men ändå. Det ser inte Miljöpartiet som en tummelplats. Vi sitter här för att bedriva politik på fullaste allvar.
Herr talman! Nu råkade det bli "tummelplats". Försök att ha någonting i sak att tala om! Det är inte så att vi inte tar det här på allvar, och jag betraktar inte Annika Nordgren som någon icke legal person eller Miljöpartiet som icke legalt i verksamheten. Men det är min uppgift att så långt jag kan över huvud taget se till att den verksamhet ni håller på med inte får någon större spridning. Det är därför jag ägnar tid åt detta.
Herr talman! Jag vet inte vad Arne Andersson tände så hårt på. Jag tycker nog att vi tjänar på att hålla debatten på den nivå som jag tycker att vi har i utskottets olika förslag. Först och främst vill jag med bestämdhet tillbakavisa att det skulle vara något slags illusionsnummer som utskottsmajoriteten och regeringen har hängett sig åt när det gäller att bygga upp en beredskap för att i fredstid möta svåra påfrestningar. Det jag nämnde i mitt inledningsanförande var stora sådana påfrestningar. Jag och många med mig har upplevt att vi inte har klarat dem riktigt bra. Det gäller Estonia, Tjernobyl, m.fl. Men vi har också i debatten i dag upplevt de mindre katastroferna, som inte är små för dem som drabbas, vilket också sades. Det är viktigt att vi har en beredskap och en framförhållning, att vi tar till vara erfarenheter och skapar möjligheter att möta de här påfrestningarna om det skulle bli en nästa gång. Vare sig vi vill eller inte kommer vi under överskådlig tid att få leva med att i första hand de fredstida katastroferna av olika slag är de som utgör den riktigt stora hotbilden. De har alla nämnts, jag skall inte upprepa dem. Därför tycker jag, som jag sade i mitt inledningsanförande, att det är oerhört betydelsefullt att vi i parlamentet och i denna kammare i dag diskuterar hur vi skall bygga upp den framförhållning som vi måste ha för att kunna värna människors trygghet när det gäller de hot som vi utsätts för i fredstid.
Herr talman! Utskottets högt värderade talesman för majoriteten har jag betydande respekt för. Han företräder också den synpunkt som vi moderater har. Vi har inte reserverat oss mot den. Var det talet om illusionsnummer som gjorde att talesmannen måste ingripa, vill jag säga: Försök, Ola Rask, att ta det för vad det var. Det var en hänsyftning till debatten i höstas, där vi inte godtog motiveringarna för att se på hot och risk på det sättet. Det skulle förta en del av den reguljära försvarsverksamheten, vilket bevisligen skedde. Det var om den prioriteringen var riktig och korrekt som vi var osäkra på. Det var därför som jag, kanske oskickligt, men dock, kallade det ett illusionsnummer att inte låta den bortförsel av pengar som skedde från vår reguljära försvarsmakt märkas alltför mycket. Det var kanske skickligt av departementschefen att sköta det på det sättet.
Herr talman! Jag vill bara helt kort med absolut klarhet tillbakavisa att det skulle ha funnits några som helst sådana överväganden. Övervägandena har grundats på en upplevd reell situation, där vi framför oss ser att vi i fredstid kommer att leva inför krishot som kan drabba samhället mycket hårt. Vi är skyldiga att se till att vi har en beredskap mot dem. Låt mig understryka att Arne Andersson och Moderaterna också har ställt sig bakom det förslag som föreligger. Vid det lugna sammanträdesbordet finns det en överensstämmelse i våra åsikter om att detta är viktiga saker som vi måste ta på högsta allvar.

Herr talman!

Jag vill ta vara på tillfället och ställa frågan till försvarsministern: Vilka insatser är försvarsministern och regeringen beredda att göra i norra delen av Värmland, där enskilda människor och familjer har drabbats? Det är fastighetsägare som ser hur skulderna kommer att växa när man skall göra sina bostäder beboeliga efter de ras som har förekommit efter det myckna regnandet.

Jag tror inte att vi värmlänningar kommer att fly till Stockholm. Jag är säker på att vi kommer att resa oss ur spillrorna, om de nu uppstår. Vi kommer att ta itu med situationen och försöka åstadkomma bästa möjliga i Värmland. Det för mig också till det som hände för ett par år sedan, när vattenmängderna blev för stora i den värmländska älvdalen. Det fanns enskilda företagare i turistbranschen som blev oerhört lidande av det som då kom att äga rum. Då var det Klarälven som svämmade över på vissa ställen, därför att snömängderna i Norge, uppströms Klarälven, blev så stora att de sopade med sig hela anläggningar. Återställandet drog miljonbelopp. Det var en jättefin insats som gjordes av enskilda. Jag avser då både företagare och fastighetsägare i Klarälvsdalen. De gjorde sitt bästa. Nya skulder blev följden, ändock fick de anläggningarna att återuppstå. Vi bävar en smula för vad som kan hända också det här året, när vi vet att nederbördsmängderna kan bli omfattande. I det här sammanhanget skulle jag vilja erinra om vad förre försvarsministern och jag kom helt överens om i en interpellationsdebatt för ett par år sedan, nämligen att bebyggelsen ofta ligger på mycket vanskliga ställen. Även om detta kan bero på att planinstituten i bebyggelsehänseende inte var så välutvecklade, och numera kanske är alltför välutvecklade i vissa avseenden, har man utmed en del älvar i Sverige byggt sina boningar i låglänt terräng, intill strandkanten. Det har faktiskt inträffat att när man väl har vallat upp för att möta en översvämmad älv och förhindra det som enskilda människor upplever som katastrof, har man året därpå schaktat bort jordmassorna i en sådan invallning. Det har självfallet inte inträffat i Värmland, men man får verkligen fråga sig om inte alla borde ha litet mer insikt rent allmänt när det handlar om översvämningar. Jag skulle vilja erinra om med vilken glädje många i Värmland under den senaste tiden sett Försvarsmaktens materiel på plats. Arne Andersson berörde Försvarsmaktens ständiga medverkan i räddningsarbete.

Herr talman! Det här blir en mycket kort replik. Självklart har jag en tro och en förhoppning om att Värmland kommer att resa sig ur det Göthe Knutson kallar för spillror, och jag önskar Värmland all lycka och välgång. Jag tror inte att risken att hela Värmland skall rasa ihop är så överhängande, men om så skulle ske har jag stor förståelse för att Göthe Knutson inte vill fly till Stockholm. Skulle han ändå nödgas göra det är han välkommen. Jag ser honom inte som ett hot i alla fall.

Herr talman! Jag vill göra några kommentarer kring de anföranden som har berört översvämningarna i Värmland. Det som har ägt rum och äger rum där ger verkligen en anledning att tala om en svår påfrestning på samhället i fred. Det har gjorts inlägg av Jag vill först ta upp det gällande rättsläget. Enligt gällande lag - det är räddningstjänstlagen vi talar om - är det kommunen som har att främja skadeförebyggande verksamhet och hindra och begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön. Det gäller naturligtvis även skador som orsakas av översvämningar. Då kommer vi in på de ekonomiska frågorna. Uppstår det ändå skador som orsakats av översvämningar skall de i första hand täckas av hemförsäkringen. Varje försäkring brukar ha en självrisk, och det är man ju väl medveten om när man tecknar sin hemförsäkring. Är skadorna orsakade av ett dammhaveri har riksdagen tidigare fattat beslut om strikt ansvar och att det skall föras in i vattenlagen. Det är de gällande rättsliga förutsättningar som finns. Det finns däremot möjligheter att till en del komma till rätta med förebyggande åtgärder när det gäller den här typen av olyckor. Statens räddningsverk har ett anslag på 25 miljoner kronor som kan utbetalas till kommuner för att förebyggande åtgärder skall vidtas men följaktligen inte som ersättning för redan inträffade skador. Vi talade litet om det när jag gjorde besöket i Sysslebäck, och jag hoppas att det skall vara möjligt att här skall kunna ske någonting inför framtiden, särskilt som den olycka som hände i Sysslebäck såvitt jag förstod delvis var oförutsedd av de lokala myndigheterna och kommunen. Nu kommer länsstyrelsen, som ju samordnar det här, och de myndigheter som varit indragna att gå igenom erfarenheterna av de här översvämningarna. Det finns för övrigt med i både proposition och betänkande en genomgång av erfarenheterna från de senaste årens översvämningar. Hittills har vi ansett att det funnits en ganska bra beredskap för den här typen av översvämningar, och vi får se vad länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Räddningsverket och kanske andra har att säga om det som nu har hänt i Sysslebäck. Det kanske behöver göras förändringar i lagstiftning eller i tillämpning, t.ex. när det gäller skogsavverkning. Jag vet att landshövdingen personligen är engagerad i att få fram material som belyser just den frågeställningen. Både han och jag blev uppmärksammade på att många anser att denna typ av samband finns, som Jag vill gärna tacka för de vänliga orden för att jag kom till Sysslebäck. Det kändes som om det var viktigt för mig att få komma dit. När jag var där blev jag ändå i grunden väldigt övertygad om att den räddningsorganisation vi har fungerar, och att den fungerar i sin decentraliserade form. Det var möjligt för räddningsledningen att få bistånd av det lokala samhället i alla dess delar. Även när det gällde att t.ex. evakuera människor och placera dem på de ställen där de skulle bo fungerar ett samhälle som Sysslebäck. Jag hoppas att även våra storstadsområden kan fungera i en sådan situation. Det kanske inte är alldeles lika säkert. Bl.a. Arne Andersson har också nämnt Försvarsmaktens medverkan. Försvarsmakten medverkade. Man hade från räddningsledningen begärt att få med hemvärnet, man hade med en grupp från A 9 och det förelåg en möjlighet att be en grupp från Ing 1 att hjälpa till med ingenjörsarbeten. Jag blev väldigt glad över att se att detta samband fanns, att det fanns lokalt och att det ägde rum utan varje byråkratiskt krångel. Det kändes också när jag talade med de berörda som om det var ett meningsfullt sätt för de värnpliktiga att få använda sina kunskaper som de var skickade till. Jag tyckte att när man såg på vad som hände i Sysslebäck blev man orolig över att det kunde hända, och man förstår verkligen all ovisshet som människor levde i under de här dygnen och den ovisshet inför framtiden när det gäller ekonomi o.d. som gäller nu. Men jag blev också väldigt optimistisk när det gäller det svenska samhällets och de svenska myndigheternas sätt att kunna hantera just en svår påfrestning på samhället i fred. Det verkar som om vårt sätt, att använda människor som är engagerade i vardagen och låta dem med eget ansvar och långtgående befogenheter hantera samhället i påfrestning, är ett väldigt slitstarkt sätt att använda resurser. Jag vände därför tillbaka från Sysslebäck med dubbla känslor. Man såg alla verkningar och all den osäkerhet, ovisshet och olycka de dragit över sig, men man blev optimistisk över att vårt samhälle kan klara svåra påfrestningar på samhället i fred.

Fru talman! Jag vill först bekräfta det försvarsministern säger: Vi uppe i Torsby kommun fick erfarenheten att vårt räddningssystem fungerar. Det fungerar mycket bra tillsammans med länets övriga resurser. Det var inte första gången vi fick reda på detta, för det är inte första gången norra Värmland och Klarälvsdalen drabbas på det här viset. Vi har stor erfarenhet av detta och den har vi byggt vidare på så att vi säkert kan dela med oss till andra som med all säkerhet också kommer att drabbas så småningom - om vi inte, som Ann-Kristine Johansson och jag sade tidigare i våra inlägg, skapar sådana förutsättningar att vi kan förebygga detta. Det är väl gott och väl att räddningstjänsten fungerar när olyckor har inträffat, men jag tycker att samhället måste fungera så att hot och risker förebyggs i stället, som diskuteras med anledning av det här betänkandet. Jag vill komma tillbaka till - Göthe Knutson var också inne på det - att om några veckor, kanske inom en månad, kommer en ny smäll för alla de orter som ligger utefter älvdalar när vårfloderna kommer från fjällområdena. Hur förebygger vi detta? Vilken erfarenhet drar vi nu av det som har inträffat? Kan vi förebygga detta redan inom några veckor? Slutligen vill jag kommentera att försvarsministern säger att hemförsäkringen täcker kostnaderna och att man är medveten om att det är en viss självrisk. Men det är ju ändå så att det finns skogsbolag och vattenkraftsbolag som har tjänat pengar här som troligen är orsaken till dessa skador. Är det verkligen rimligt att det är enskilda boende som skall stå för kostnaderna när andra har tjänat pengar?
Fru talman! Jag tror att de lokala myndigheterna och kommunerna har möjligheten att dra slutsatser av vad som hände 1995 inför påfrestningarna de kommande veckorna. Jag fick intrycket att man har den beredskapen. När det gäller ersättningsfrågorna har vi den gällande rätt som visar på just de möjligheter som jag har nämnt. Sedan är det inte omöjligt för den enskilde att hos den som t.ex. har genomfört en avverkning söka belägga att det finns ett orsakssamband och försöka begära en ersättning med moralisk grundval. Jag vill inte utesluta att människor som bor och verkar i ett samhälle som Sysslebäck, där de skall förbli och leva, kan komma överens i godo. Det kanske t.o.m. kan bli så att det känns naturligt att försöka nå uppgörelser i godo. Jag tror inte att vi på grundval av den information som vi har i dag vågar göra några utfästelser om en förändrad lagstiftning, där en så komplex frågeställning som ansvar skulle bli föremål för en ändring.

Fru talman! Jag vill tacka utskottets ordförande för instämmandet i att Hot och riskutredningen och propositionen innehåller avsnitt som inte i alla delar är relevanta för den diskussion som vi borde föra här i dag. Det har inte Arne Andersson något ansvar för. Men både Hot och riskutredningen och propositionen innehåller tyvärr de avsnitten, och därför tvingas vi i större utsträckning föra en diskussion om de sakerna än om allt det viktiga som vi i stort sett är överens om. Försvarsministern har inte varit i tjänst så länge att han har kunnat skriva den här propositionen, och jag hyser stora förhoppningar om att bytet på ministerposten även i det här avseendet lovar mycket gott. Åke Carnerö var förvisso bara en av ledamöterna i Hot och riskutredningen, och det är orättvist att han ensam skall behöva försvara den i alla delar. Det har sagts i diskussionen att vi kan tona ned frågan om massflyktssituation, att det naturligtvis inte är något hot utan bara en påfrestning. Jo, men problemet är att det redovisas tillsammans med alla dessa uppenbara hot mot människors liv och säkerhet, och det ger associationer. När Hot och riskutredningen började, på våren 1993, hetsade man fram delbetänkanden om massflyktsscenarion på ett par månader, byggt på mer eller mindre fantasifulla scenarion, som ingen i dag egentligen vill försvara. För övriga delbetänkanden, som Störtflod i Dalälven, tog man två år på sig. Var de scenariona mindre riskfyllda? Var de mindre sannolika? Nej, så var det naturligtvis inte. Alla vi som minns debatten våren 1993, inte minst i den här kammaren, vet att massflyktsscenariona såsom de beskrevs i det här delbetänkandet och som successivt, även om det tonas ned, följs upp med det här arbetet, var vida mer gångbara än de som jag visade, inte minst med utvecklingen uppe i Värmland, och vida mer sannolika, dvs. hoten mot människors liv och säkerhet.

Fru talman! Eftersom jag nu har tid för anförande kan jag vända mig både till Lennart Rohdin och till försvarsministern. Låt mig då börja med försvarsministern. Jag lyssnade noga på det som redovisades från gällande lag och rättsläge om ersättning när det gäller kommunen respektive staten.

Även en självrisksumma på 10 000 kr är en mycket stor summa pengar för den enskilde, och kommunen slår omedelbart ifrån sig - detta har redan skett, åtminstone enligt massmedierapporteringen i Värmland. Sedan vill jag bara säga några ord om det som framför allt Lennart Rohdin tog upp. Jag kan mycket väl som ledamot i den dåvarande Hot och riskutredningen försvara upplägget med massflyktsscenariot och det delbetänkande som lämnades. Det skulle ha varit utomordentligt felaktigt om utredningen inte hade fått göra detta, och det fanns i regeringens direktiv.

Fru talman! Göthe Knutson frågar om det inte finns några möjligheter att göra mer för de människor som drabbas. Med en formulering som var hans menade han att jag hade ställt i utsikt ändringar i lagstiftningen. Nej, jag vågar påstå att snabbprotokollet kommer att visa att jag inte har gjort det. Jag har sagt att vi hoppas att myndigheter inklusive länsstyrelsen kommer in med analyser av vad som har förevarit och möjligen föreslår eventuella åtgärder. Det finns för övrigt i det betänkande vi diskuterar i dag en beskrivning av vad som sker på myndighetsnivå i form av uppdrag från regeringen kring översvämningar. Bara för att visa hur invecklat detta är vill jag för kammarens ledamöter nämna att vi som privatpersoner alla vet vad som händer om det blir en översvämning där vi bor som är orsakad av en läckande tvättmaskin. Det kan bli skador för väldiga belopp. Jag tror att Göthe Knutson en gång har berättat för mig att hans hem varit spolierat på det sättet i många veckor. Vi vet att vi då har en självrisk. Jag vill bara fästa kammarens uppmärksamhet på vad som händer om vi genom ändringar i civillagsrätten skulle börja ifrågasätta den principen på försäkringsområdet. Var drar vi gränser? Jag är övertygad om att riksdagen många gånger under årens lopp har varit inne på de här diskussionerna. Jag föreställer mig att det inte är någon slump att vi, trots de påfrestningar som den enskilde utsätts för, i Sveriges riksdag har stannat för att upprätthålla det rättsläge som vi har.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för hans kompletterande beskrivning. Jag ville naturligtvis bara tolka försvarsministern så positivt som möjligt. Jag vill inte uppsåtligen åstadkomma någon felcitering. Som drabbad villaägare kan man lätt göra skillnad på det vatten som kommer inifrån, från produkter och maskiner som är framställda av människor, och det vatten som kommer från ovan. I det här fallet var det regnmängder som kom från det som vi kallar himlen, och då är det ett läge där man skulle kunna tala om force majeure, i dubbelt avseende. Även om försvarsministern nu inte avsåg att själv lägga fram något förslag om ändringar när det gäller nuvarande rättsläge vill jag ändå hoppas att det blir möjligt att kommunicera med regeringen i avseende på att det skall bli mindre kostnader för de drabbade enskilda människorna, i det här fallet i norra Värmland.

Fru talman! Göthe Knutson är naturligtvis väl medveten om att det rådande debattklimatet och den debatt vi hade här i kammaren våren 1993 säkerligen gjorde att det fanns de som kände behov av att visa handlingskraft, att visa att man gjorde någonting och snabbt presentera någonting som kunde motsvara de stämningar som rådde då. Varför det skulle vara försvarsministern som inledde ett utredningsarbete på det området kan naturligtvis diskuteras. Jag konstaterar när jag tittar i utredningen, och även i delbetänkandet, att det inte direkt dräller av flykting eller migrationspolitisk kompetens. Jag vill ändå inte förlänga den debatten. Som jag sade redan i mitt inledningsanförande för några timmar sedan visar regeringens proposition och även utskottets betänkande att de här skräckscenarierna från början av 90-talet successivt har tonats ned. Den nedtoningen har sedan fortsatt i debatten här i kammaren i och med det sätt på vilket debatten har förts och hur man har velat förklara det som ändå står i propositionen och i betänkandet. Denna nedtoning är välkommen. Det var kanske nödvändigt med en reservation för att få det klarläggandet. Som jag sade i ett tidigare replikskifte utgår jag från att regeringen återkommer med sina utlovade förslag till konkreta åtgärder på det här området, så att vi slipper föra en diskussion om mer eller mindre fantasifulla skräckscenarion.

Fru talman! Vad gäller diskussionen om det massflyktsscenario som blev föremål för ett första delbetänkande från Hot och riskutredningen vill jag poängtera - och detta är något jag upprepar - att det är en självklarhet att detta uppdrag gavs i direktiven. Var tid har sin fråga, har många visa personer påpekat. Det här var, precis som Lennart Rohdin säger, en utomordentligt frekvent fråga vid den här tidpunkten, men det var också en verklighet. Det kom hela tiden flyktingar över Östersjön i eländiga fartyg - om man nu över huvud taget kan tala om "fartyg". De kom med sitt liv som insats, och vad som hotade dem var en regim och ett elände som i detta fall kommunismen hade åstadkommit i våldtagna länder. Vad annat kunde vi göra i det läget än att försöka att kartera tillgångarna av mottagningsresurser? Det gjorde Hotoch riskutredningen, och man gjorde det i den tid som då var för handen.
Fru talman! Jag tror inte att det är nyttigt för någon att förlänga debatten, men eftersom jag på mitt sätt var delaktig i verksamheten på den tiden vill jag ändå påpeka att det rörde sig om några hundra, kanske tusen personer, som under halvtannat eller två års tid kom över Östersjön i de här båtarna under mycket fruktansvärda förhållanden. Men det är ljusår från de scenarion om 50 000, 200 000 eller 500 000 flyktingar som under en kort tid skulle komma till Sverige. Jag håller ändå med Göthe Knutson om att Hot och riskutredningen i det här avseendet var ett barn av sin tid. Den tiden är nu gången, och därför bör vi kanske även begrava de reminiscenser som fortfarande finns kvar från den debatten.
Fru talman! Jag vill gärna instämma i förhoppningen att ett sådant skede inte inträffar. Men jag undrar vad som skulle ha sagts ur det svenska folkdjupet och här i riksdagen om inte den då sittande regeringen och den tillsatta utredningskommittén just hade gjort det man nu gjorde, dvs. att räkna med att det värsta kunde ske. Vi hade faktiskt inget facit som sade oss att det skulle stanna vid några tusen flyktingar, utan vad vi kunde befara var att det skulle bli en stegrad intensitet i flykten. Vi ville då veta vad vi hade för resurser att tillgå, och jag tycker att de experter i utredningskansliet, på Försvarsdepartementet och inom Statens räddningsverk som arbetade med detta gjorde en utomordentligt god arbetsinsats.

Fru talman! I det här betänkandet tillstyrker skatteutskottet regeringens proposition om en höjning av lotteriskatten. Jag motionerade med anledning av propositionen. Min motion tillstyrks inte av utskottet, men jag kommer inte att yrka bifall till den här. Jag vill ändå säga några ord om propositionen och om utskottets betänkande. Utskottet säger att det här baseras på ett avtal från den 16 december i fjol mellan ATG, dvs. AB Trav och Galopp, och staten. Det är i och för sig formellt korrekt, men det är ett litet konstigt sätt att förhandla på, eftersom det i det här fallet ytterst är staten som ensidigt bestämmer. Det är staten som delar ut totalisatortillstånden, och utan sådana kan ingen trav eller galoppverksamhet fungera. Rent teoretiskt kan det därför bli så att gör inte AB Trav och Galopp som staten vill så försvinner travsporten i morgon dag. Det var ett litet teoretiskt resonemang med anledning av att man ger det här en sådan tyngd i betänkandet. Dessutom gäller den här höjningen bara ATG, inga andra tipsföretag. Också det kan väl vara en anledning till att här få några frågetecken uträtade. Tyvärr är det många - och jag tror även att det gäller en del ledamöter i skatteutskottet - som ser på ATG:s omsättning som en möjlighet att plocka in mycket pengar, att man därifrån kan få stora summor som kan användas till annat. ATG omsatte i fjol runt 9 000 miljoner kronor. Det låter som mycket pengar, men faktum är att de som skapade omsättningen, dvs. den spelande delen av svenska folket, fick tillbaka drygt 7 000 miljoner. ATG betalar in skatt på runt 900 miljoner, och det som återstår för travsporten är 1,2 miljarder, dvs. 1 200 miljoner. Det som återstår att disponera för de aktiva, de som bär upp hästsporten, alltså hästägarna, är 500 miljoner kronor, och det är den summan som många i dag anser vara för liten. Varför då? Jo, därför att man räknar med att kostnaderna för att hålla trav och galopphästar i dag uppgår till 2 000 miljoner kronor per år, och de pengar som utgår till hästägarna uppgår alltså till 500 miljoner. Som jag skrev i min motion: Skulle någon komma på idén att begära tillstånd för ett lotteri där 75 % togs undan för dem som spelade skulle man aldrig erhålla tillstånd i Sverige. Ungefär 500 000 kuponger lämnas onsdag till lördag in till veckans V 75-omgång. Där finns skam till sägandes också 13 moderater med, och jag är ansvarig. Tyvärr har vi inte vunnit något utom erfarenheter, och det kan man inte växla in på banken. Vi bidrar i alla fall till omsättningen. Det finns alltså ett stort och djupt folkligt intresse för det här spelet. Travsporten har antagligen större publik under året än ishockeyn och fotbollen. I det sammanhanget kan man säga att trots att det här handlar om spel om pengar, spel där folk kan förlora pengar, läser vi, till skillnad från när det gäller fotboll och ishockey, aldrig om upplopp i samband med travtävlingar. Det har faktiskt gjort att jag har förvånats mer än en gång när jag sett de här huliganerna som ränner runt på stan och vandaliserar efter fotbolls och ishockeymatcher. Jag pratade innan om ungefär 500 miljoner kronor som hästägarna får disponera. Då tycker alla, eller många i alla fall, att hästägarna tjänar ju så stora pengar. De stora hästarna, Zoogin och Lovely Godiva och allt vad de heter, har bankkonton på över 10 miljoner per häst. Det är korrekt, men det är ett fåtal av alla travhästar som går med vinst. Att hålla en travhäst i träning kostar ungefär 100 000 kr per år. Då har man glömt bort sådana delar som ränta på insatt kapital. Det handlar bara om rena rama driftskostnader. Över 90 % går med präktig förlust. Då kan man fråga sig: Varför sysslar folk med sådant här? Varför kastar man pengar rakt ut på gatan? Jo, man gör det för att man har intresse av det. Man trivs med det här. Det är trevligt att vara nära naturen och att vara med djur. Men nu tycker man att det börjar bli litet för liten ersättning. Det här förslaget innebär att ATG kommer att få ca 60 miljoner kronor mindre att dela ut till hästägarna. Det betyder att väl motiverade prishöjningar inte kommer att aktualiseras. Dessutom tappade travet i fjol en annan intäkt. Man hade tidigare hand om dataverksamheten för Penninglotteriet, men i och med att Penninglotteriet slogs samman med Tipstjänst, tappade ATG en intäkt på 25 miljoner kronor. Vad skulle hända om man skulle måla upp scenariot att hästägarna skulle tröttna, att ett större antal skulle sluta att hålla häst? Ett par saker är i alla fall säkra. Sverige skulle inte vara det ur i alla fall jordbrukssynpunkt levande land som det är i dag. Tusentals lantbruk har i dag sin utkomst baserad på att travoch galopphästar konsumerar deras produkter. Det gäller trav och galopphästar som folk fortfarande anser att det värt att satsa på och hålla på med. Jag tycker alltså att man skall vara försiktig. Man får inte se dessa 60 miljoner i förhållande till ATG:s omsättning på 9 000 miljoner, utan man får se till vad det kostar att hålla häst i dag och vad det här innebär för framtida prishöjningar. Nu kommer varje hästägare att få en prishöjning från 6 500 kr till 6 800 kr per månad. Man har inte en sportslig chans med detta avtal. Tränarna kan inte kompensera sig. Det får gå på hästägarna. Då är det säkert några som säger: Nu har det gått för långt. Nu orkar vi inte längre. Till sist, fru talman, skrev jag något i min motion om att vi skulle vara försiktiga i framtiden eftersom konkurrensen från utländska spel kan bli större. Då svarar utskottet ungefär god dag - yxskaft. Om man vinner pengar på utländskt spel är det faktiskt 30 % i skatt på det. Det visste t.o.m. jag om. Men de som spelar bryr sig inte. I dag kan man spela på Internet. Man kan skaffa ett konto i Köpenhamn eller i Finland. Det finns ingen som kan kontrollera det. Så det där god dag - yxskaft-svaret blev, tycker jag, som en boomerang i stället. Vad vi måste göra framöver för att behålla omsättningen i Sverige, så att staten skall kunna få sin miljard, nästan, om året från skattebetalarna, är att anpassa de svenska avgifterna till vad som gäller utomlands. I dagens moderna samhälle har vi enorma kommunikationsmöjligheter. Jag kan ta ett exempel. De som har lust med det kan spela via Internet. Då tror jag inte att spelaren bryr sig så mycket om vem man spelar hos. Han eller hon - många kvinnor spelar också - spelar där man får bäst odds. Låt oss säga att man t.ex. spelar i kväll på Solvalla, och att en häst ger två gånger pengarna om man skulle vinna, så att man får 200 kr tillbaka på en satsad hundralapp. Finner man då att man för exakt samma insats med samma omsättning kan få två och en halv gånger pengarna på en bana i Danmark, Finland eller Frankrike, så spelar majoriteten självklart där. Det är det jag tycker att vi bör beakta vad gäller framtiden. Jag tycker att vi skall slippa de här pekpinnarna om att man skall betala 30 % i skatt på vinster utomlands. Många spelar utomlands. Jag skulle vilja ställa en fråga till någon företrädare för utskottet. Hur stort är det kontot? Hur många människor har betalat in pengar till staten baserat på vinster vunna utomlands? Jag tror att det är noll.

Fru talman! Det är ett enigt utskott som står bakom den tämligen begränsade höjning av lotteriskatten för ATG som vi tar upp i skatteutskottets betänkande ATG:s ägare och företrädare för staten. Avtalet och de föreslagna ändringarna av lotteriskatten har utformats bl.a. med tanke på ATG:s goda ekonomiska utveckling och det statsfinansiella läge som Sverige befinner sig i. 1995 omsatte ATG 8,7 miljarder kronor och betalade 886 miljoner kronor i skatt. Överskottet till travsporten var drygt 1,2 miljarder kronor. 9 miljarder kronor. De här föreslagna ändringarna beräknas ge ungefär 45 miljoner kronor - inte Det här är som sagt en tämligen begränsad höjning, fru talman, och det är ett enigt utskott som står bakom betänkandet. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag förstod inte riktigt det här inlägget. Att utskottet är enigt har t.o.m. jag fattat. Det finns ingen reservation, så det behöver man inte ta tid att berätta. Däremot funderar jag på den här summan 45 miljoner kronor. Jag har läst betänkandet, men om man sitter i utskottet borde man läsa det ännu noggrannare. Där står även en summa på 15 miljoner kronor som kom upp i samband med det här avtalet. Det handlar alltså om 60 miljoner kronor per år som hästägarna måste betala mer än vad de har gjort hittills.
Fru talman! Enligt betänkandet beräknas de föreslagna ändringarna i lotteriskatten ge ca 45 miljoner kronor per år i ökad lotteriskatt varav 25 miljoner kronor på grund av höjningen av procentsatsen och
Fru talman! När man skrev detta avtal innebar höjningen 45 miljoner kronor mer för ATG att leverera in till staten. Men samtidigt tvingades ATG förbinda sig för kostnader uppgående till 15 miljoner kronor per år. Läs hela avtalet, Lisbeth Staaf

Herr talman! Detta betänkande behandlar framför allt regeringens proposition om vissa ändringar av annonsbestämmelserna i radio och TV-lagen. Till någon liten del innebär förslagen ett steg i rätt riktning, men framför allt visar propositionen hur angelägna socialdemokraterna är att bevara det politiska inflytandet över medierna. Denna inställning går igen i alla förslag på detta område. Nästa ärende handlar t.ex. om en förlängning av den s.k. stopplagen för nya lokalradiotillstånd. Också där märker vi samma rädsla för en medieutveckling som politikerna inte kan styra. Ett annat exempel fick vi för någon månad sedan när vi debatterade propositionen om digital-TV. Rädslan att förlora politisk kontroll visade sig då vara starkare än alla ekonomiska och tekniska invändningar. Problemet med en sådan inställning är bl.a. att tekniken utvecklas snabbare än det går att politiskt förutse. Vår huvudinvändning mot propositionen är av principiell natur. Det är fel att föra in ytterligare villkor i radio och TV-lagen i syfte att styra ett fristående företags programutbud. Framför allt kan det inte accepteras att ett sändningstillstånd, som meddelas av regeringen, kan förenas med villkor som begränsar yttrandefriheten. Därför bör propositionen avslås. Beträffande ändringarna i annonsbestämmelserna konstaterar jag att även utskottsmajoriteten, liksom regeringen, ändå inser annonsmängdens stora betydelse för fristående bolag. Annonserna kan naturligtvis inte bara betraktas som störande avbrott, de är också själva förutsättningen för ett fristående programföretags möjligheter att överleva och tillgodose publikens intresse av sevärda program. Utan annonser ingen fri press, brukar man säga, och utan reklam inte heller några självständiga programföretag. Majoriteten vill nu öka möjligheterna att sända reklam på bästa sändningstid. Det handlar i praktiken om TV 4, som är det enda programföretag som sänder i marknätet och finansieras med reklam. Samtidigt skall emellertid andelen reklam i förhållande till sändningstiden under ett dygn vara oförändrad, vilket väl illustrerar vilka konstigheter som sådana här bestämmelser lätt leder till. Det är rätt egendomligt att det skall vara en uppgift för regering och riksdag att ha synpunkter på när under dygnet som annonssändningarna i ett fristående TV-företag skall äga rum. I konsekvensens namn borde man i så fall kanske också lagstifta om hur annonserna i pressen borde placeras. En förklaring till att detaljregleringen har ansetts vara så nödvändig är säkert att det bara finns en fristående kanal som sänds via marknätet. Inte minst den nya digitaltekniken, som innebär så många flera valmöjligheter, kommer snart att visa hur föråldrat detta sätt att se på fristående medier är. Den uppmärksamme kan finna vissa inslag av tvivel också i propositionen och betänkandet. Det kan alltså ifrågasättas om det behövs detaljerade regler i detta avseende, men i avvaktan på detta borde vi i varje fall tillämpa EG:s reklamdirektiv, som visserligen också är krångligt och egentligen onödigt men ändå något bättre än det regeringen föreslår. Vi tycker inte heller att det finns tillräckligt goda skäl att förbjuda åsiktsreklam i TV. Det har sagts att de opinionsbildare som förfogar över de största resurserna, t.ex. den socialdemokratiska rörelsen, skulle kunna dominera åsiktsreklamen, men den risken får vi väl ta i sådana fall. Alla har visserligen inte råd att vända sig till utländska experter på politisk reklam, men mångfalden hotas ändå inte på grund av detta. Det avgörande är att begränsningar av yttrandefriheten enligt lagen bara får ske om särskilt viktiga skäl föranleder detta, och några sådana skäl är det svårt att se. Vi tycker inte heller att det är rimligt att den s.k. villkorslistan i radio och TV-lagen skall kompletteras med en möjlighet att kräva att den som får tillståndet skall vara skyldig att sända och producera program regionalt. Än en gång: Varför skall regeringen lägga sig i en sådan sak? Fria och oberoende medier är en självklarhet i ett fritt samhälle. Som vi påpekar i vår sista reservation, nr 7, är det viktigt att konstatera att mångfalden i medierna har ökat kraftigt de senaste åren, inte tvärtom. En monopolisering av det fria ordet vill ingen ha. Men då bör vi också inse att monopol enligt alla erfarenheter aldrig blir långlivade på en öppen marknad, om inte monopolisten är lika med den politiska makten eller är allierad med denna. Ett politiskt tillsatt "mångfaldsråd" är i bästa fall meningslöst, i värsta fall farligt. Det råd som nyligen tillsatts av regeringen bör därför avskaffas, men naturligtvis inte för att ersättas av ett ännu mera politiserat organ innehållande bl.a. vänsterpartister och andra politiker, som detta parti har föreslagit. Det vore att hamna ur askan i elden. Herr talman! För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1.

Herr talman! Det är två frågor i dagens betänkande som är värda att kommentera ur i alla fall mitt perspektiv litet extra. Den första gäller den fråga som var ganska stor för någon månad sedan, nämligen TV 4:s lokala fönster, de lokala sändningarna helt enkelt. Eftersom det till en viss del var genom aktiviteter av personer inom Folkpartiet som den utveckling som såg ut att ske omintetgjordes, är jag glad att kunna konstatera att de regionala sändningarna kommer att vara kvar vid TV 4:s tillstånd. Det innebär att den lokala förankringen bevaras. Det är bra att vi får regler också i lagen som kommer att leda till att man säkerställer dessa regionala sändningar. Det här är naturligtvis, om man vill hårdra vissa saker, en form av reglering, som Nils Fredrik Aurelius var inne på. Det är möjligt att utvecklingen framöver kommer att leda till en situation där det inte finns något behov av någon reglering över huvud taget av t.ex. regional verksamhet. Men så länge som vi har bara en markbaserad TV-kanal som är inrättad för fristående programföretag och så länge tillgången på frekvenser är begränsad är det rimligt att man har den ordning som nu gäller. Jag kan inte se att det innebär något svårartat anslag mot yttrandefriheten. Det som har större relevans för yttrandefriheten är en annan fråga, som också förekommer i det här betänkandet om än något marginellt, nämligen detta med Massmedierådet som tidigare har diskuterats här i kammaren. Om jag inte har helt felaktig information har Massmedierådet varit inne på just TV 4-frågan. Detta i sig antyder att det är litet svårt att hitta meningsfulla arbetsuppgifter för detta organ. Jag tror att Nils Fredrik Aurelius har helt rätt i sin bedömning att ett organ av detta slag får antingen arbetsuppgifter som är tämligen meningslösa och då är organet onödigt eller också börjar man ta sig an uppgifter som har något slags substans och då är organet farligt. Det innebär att organet har skapat någon form av politiskt instrument för att på något sätt - det är inte närmare definierat hur - gripa in i massmediernas verksamhet. Detta skall man naturligtvis vara oerhört försiktig med i ett demokratiskt samhälle. Den viktiga frågan när det gäller mångfald inom medierna är att det finns en frihet att etablera nya medier. Den debatt som följer efter denna kommer just att handla om nya radiokanalers möjlighet att existera. Men det är detta som är det väsentliga, och det är det som är statens och den politiska sfärens roll i massmediepolitiken, att se till att det finns goda möjligheter att etablera och driva vidare medier i olika former. Man skall inte genom något politiskt ingripande eller genom ett massmedieråd ändra på saker och ting i efterhand eller utfärda diverse hotelser och vad det nu kan vara fråga om. Skall detta råd ha en meningsfull funktion är rådet riskabelt. Eftersom det inte går att hitta någon meningsfull verksamhet för detta organ är det lika bra att det avskaffas. För att vinna tid yrkar jag bifall bara till en reservation, nämligen reservation nr 7 där Massmedierådet berörs.

Herr talman! När det gäller föreliggande ärende finns det två reservationer från Vänsterpartiet. I övrigt har vi anslutit oss till regeringens förslag. Den ena av dessa reservationer går ut på att vi anser att det krävs en bättre uppföljning av om de regionala villkoren uppfylls och om att vi har programverksamheter och sändningar som till sin karaktär är regionala. Detta skall då givetvis ske utan att den redaktionella integriteten kränks. När det gäller den andra frågan anser vi att Rådet för mångfald, Mångfaldsrådet, borde utvecklas till en statlig utredning eller en parlamentarisk utredning med representation för samtliga riksdagspartier där man tar ett helhetsgrepp på den fortgående koncentrationen inom medierna. De borgerliga har i sin reservation nr 7 gjort det något märkliga påståendet att de inte ser att det finns en koncentration inom medierna. De tror att detta att det förekommer fler kanaler på olika områden i sin tur leder till att mångfalden ökar. Så är inte fallet. Det finns en fortgående koncentrationsprocess beträffande ägande och maktställning på medieområdet. Medierna styrs av kommersiella villkor, vilket leder till mer och mer likriktade medier. Det är också en fortgående process. Det är klart att det är fler lokalradiostationer som spelar musik och det är fler gratistidningar som delas ut, men frågan är om detta ökar det mediala utbudet i egentlig mening, dvs. när det gäller åsiktsspridning, mångfald och olika alternativa rösters möjligheter att nå ut. Snarare äger det rum en fortgående koncentration av ägandet inom varje medieområde. Dagspressen är oerhört dominerad av borgerliga tidningar. Detsamma gäller utgivning av tidskrifter, radio och TV, bokutgivning, film, video och fonogram. Mäktiga finansgrupper etablerar sig och stärker sitt grepp på det ena medieområdet efter det andra. De tenderar också att etablera sig inom en rad medieområden och sprida ut sig över hela fältet, eftersom man har upptäckt att detta har en stor politisk betydelse. Det pågår verkligen också en internationalisering här. Internationella medier, stora mediekoncerner och mediemoguler söker sig in på den svenska marknaden. Ägarkoncentration och makt över medierna har även konkret kunnat påverka politiska maktförhållanden. Det finns ju exempel på hur man kunnat utnyttja en dominerande ägarposition inom medierna för att nå politiska framgångar. Vi menar att Mångfaldsrådet i huvudsak bedriver ett bra arbete. Men det borde breddas och ha en så tydlig målinriktning att yttrandefriheten och mångfalden kan ökas samtidigt som det kan ta ett helhetsgrepp så att man kan angripa koncentrationen på medieområdet.

Herr talman! Det är inte sagt, och skall inte vara så, att politiker skall granska åsikter som skall föras fram. Men däremot skall politiker skapa ett regelverk och en lagstiftning som gör att det verkligen blir möjligt att olika åsikter kommer fram, så att vi inte får en stark maktkoncentration och därmed likriktning av medierna. Det är det som är problemet och som håller på att hända i bl.a. vårt land men också internationellt. Varför skall enbart kapitalstarka grupper, som har råd att köpa in sig i och köpa upp olika medieföretag och till sig koncentrera makten, ha makten över det fria ordet som ju borde tillhöra alla? Medierna borde vara öppna. Därför är det nödvändigt att föra en samhällspolitik som begränsar tendenserna till maktkoncentration.
Herr talman! Det som Kenneth Kvist säger är ganska avslöjande. Han vill ha ett politiskt inflytande, så att inte vissa grupper och vissa åsikter kommer att dominera alltför mycket. Han sade ju för övrigt redan i sitt första inlägg, en passant, att det finns en stark dominans av borgerliga tidningar, vilket han tydligen inte ansåg vara bra. Frågan är då hur ett ytterligare politiserat mångfaldsråd i så fall skall ta sig an uppgiften att ändra på detta. Kan Kenneth Kvist kanske precisera något? Innebär det t.ex. att ett sådant råd skall förbjuda vissa tidningar att gå samman? Eller skall man kanske, om vi nu håller oss till etermedier, tänka sig att dra in tillstånd om det sker ägarförändringar i ett bolag? Vad gör man i så fall med ett börsnoterat bolag där det faktiskt sker dagliga ägarförändringar, om än i liten skala?
Herr talman! Det handlar inte om att förbjuda några som helst åsikter att komma fram. Det borde väl Nils Fredrik Aurelius ha förstått, herr talman. Det handlar om att se till att garantera att olika åsikter kommer fram, vilket en koncentration av ägande och makt över medier är ett hot mot. Då gäller det att ha ett regelverk som motverkar maktkoncentrationstendenser osv. Sedan är det naturligtvis en sådan här utrednings sak att se till att detta sker på ett sätt som gör att möjligheten att framföra åsikter inte beskärs för någon. Tanken med att bekämpa maktkoncentrationen inom mediesfären, att se till att de publicistiska intressena får råda och vara starkare än de rent kommersiella eller ekonomiska intressena, är ju att säkra det fria ordet. Det skall vara så fritt och så brett som möjligt.
Herr talman! Jag vet inte om Kenneth Kvist hör till dem inom Vänsterpartiet som fortfarande anser sig vara kommunister. Men det är ju alldeles uppenbart att bakom det han sade här i talarstolen finns det i alla fall en klassisk marxistisk idé, nämligen detta att produktivkrafterna genom något slags inneboende egenskaper obönhörligt driver fram mer och mer koncentration. En gång i tiden gällde detta för allting. Numer tycks det vara begränsat till massmedierna. Men om man nu ser på verklighetens produktivkrafter, om jag nu får fuska i marxismen ett litet tag, är ju utvecklingen precis den motsatta. Det har tillkommit nya TV-kanaler och det är alltfler möjligheter för människor att sända radio - det finns restriktioner i Sverige, men detta gäller i princip - med väldigt litet pengar investerade. Vi har hela Internet som i princip ger alla som har tillgång till datorer, vilka blir fler och fler, möjlighet att koppla upp sig till snart sagt varenda tidning av intresse i världen. Det som nu diskuteras seriöst är ju om den traditionella pressen har någon framtid i detta helt förändrade och mycket mer mångsidiga medielandskap. Så här finns problem att diskutera, men inte nödvändigtvis de som ingår i Kenneth Kvists, tyvärr, litet fyrkantiga analysmodell. Jag måste instämma i Nils Fredrik Aurelius fråga: Vad skall dessa politiker egentligen göra, som inte innebär att man kliver in och börjar att reglera sådant som i ett fritt samhälle inte får regleras?
Herr talman! Det har aldrig yrkats att några politiker skall gå in och reglera vad redaktioner får, och inte får, skriva om eller liknande. Det är dumt och oförskämt att påstå något sådant. Men visst finns flera kanaler. Vi har en växande finansgrupp, den som brukar kallas Kinnevikgruppen eller Stenbeckgruppen, som för närvarande äger fem TV-kanaler med helt dominerande inflytande. De har också ett stort inflytande i TV 4, men där delar de maktpositionen med familjen Wallenberg, som dock anses starkare eftersom den samverkar med vissa andra aktieägare. Vi ser alltså två av de gamla klassiska finansfamiljerna, eller utlöpare av dem, som mer och mer etablerar sig inom medierna och skaffar sig ett allt starkare grepp. Det är också så att Stenbeckkoncernen äger mer och mer av pressen, mer och mer av bokutgivningen, mer och mer av moderna datorbaserade medier osv. Det är verkligen ett exempel på en mediekoncern som har växt fram och som håller på att ytterligare förstärka sin makt över medieområdet. Det är klart att detta leder till en koncentration och att det i detta också finns risker för en åsiktsmässig likriktning.
Herr talman! Om det verkligen vore så att Stenbeck eller någon annan i branschen med all kraft gick in för att åsiktsmässigt likrikta - låt oss säga efter Berlusconimodellen eller något sådant - TV-kanaler och tidningar som ligger inom sfären, då skulle det kanske finnas skäl att föra diskussioner i de termer som Kenneth Kvist gör. Men jag tror inte att någon i Sverige känner igen sig i detta. Det är klart att det finns potentiella risker, och det gör det med allting här i världen. Men huvudmedlet mot sådana risker är ändå att det står fritt för vem som helst i övrigt - andra finansgrupper, andra typer av intressenter såsom stora organisationer och t.o.m. politiska sådana - att etablera sig som motvikter. Kenneth Kvist svarade på Nils Fredrik Aurelius fråga, en fråga som jag också ställde, med att politikerna inte skall gripa in i några detaljer utan att det handlar om regelverk och lagstiftning. Jag tror tyvärr att det är en illusion att det går att lagstifta bort koncentration av det här slaget. Det finns ju väldigt goda möjligheter att kringgå lagen genom att använda bulvaner och hålla på att tricksa, så huvudlinjen måste vara den fria etableringsrätten.
Herr talman! Än så länge har vi inte sett någon s.k. Berlusconieffekt i Sverige, och det är ju bra. Men det handlar ju om att ett sätt att driva medier, nämligen kommersiellt baserat på blott kommersiella hänsyn, leder till en strömlinjeformning och likriktning av kulturellt innehåll och av åsiktsinnehåll. Riskerna med detta är uppenbara, vilket just exemplet Italien visar med all önskvärd tydlighet. Därför måste det finnas ett regelverk. Det är inte så att svenska kapitalister är vare sig bättre eller sämre än deras kolleger i andra länder. Det gör att det måste finnas vissa regler som motverkar maktkoncentrationen på medieområdet.